Fru talman! Socialförsäkringsutskottet hade inför behandlingen av invandrar och flyktingpolitiken en offentlig utfrågning, som gällde skyddsbehovet för de asylsökande från f.d. Jugoslavien, främst från Kosovo. Utfrågningen handlade också om verkställighet vid avvisning. Det finns i dag i Sverige ca 20 000 kosovoalbaner, som fortfarande väntar på beslut. Statssekreterare Christer Hallerby redogjorde under utfrågningen för situationen i Kosovo och sade bl.a.: ''Självfallet är den oacceptabel. Den albanska majoriteten trakasseras ständigt av serbiska myndigheter. De demokratiska institutionerna fungerar inte på ett acceptabelt sätt. Brott mot de mänskliga rättigheterna har rapporterats och rapporteras ständigt.'' UNHCR:s representant redogjorde också för att det under hösten har ägt rum en mängd politiska rättegångar i Kosovo och förklarade att rättegångar fortfarande pågår. UNHCR:s representant framhöll att det vore bra om samtliga regeringar i Europa tillfälligt kunde ha ett verkställighetsstopp. Det finns ett stort antal kosovoalbaner i många europeiska länder, och om samtliga nu skulle återsändas, kunde det leda till mycket svåra förhållanden i Kosovo. Det förekommer också uppgifter om att personer som återsänts har misshandlats svårt. Det bekräftades också av nyheterna i förra veckan om att en man som hade avvisats från Sverige hade misshandlats till döds av serbisk polis. Röda korsets representant Lars Carlsson var precis hemkommen från Kosovo. Han hade den bestämda uppfattningen att man i nuläget inte skall verkställa några avvisningar till Kosovo. Man bör avvakta vad som kommer att ske den närmaste tiden. De beslut som regeringen nu har fattat innebär att de familjer som kom hit före den 1 januari 1993 får stanna. Där handlar det inte främst om skyddsbehovet, utan de får stanna på grund av att de har väntat så länge att barnen har hunnit rota sig i Sverige. För de ensamstående kvinnor och män som också kom hit före den 1 januari 1993 gäller dock ingen amnesti. De kommer att avvisas till Kosovo. Borde inte regeringen i samband med att man gav allmän amnesti åt barnfamiljer, varav de flesta är från Kosovo, också ha lyssnat på UNHCR och Röda korset och gjort en politisk bedömning av situationen? Är inte tiden mogen för detta? Bristen på förmåga att göra en helhetsbedömning visar sig också när det gäller de familjer som efter avslag i Sverige har begivit sig till Norge för att där försöka få uppehållstillstånd. Det var inte särskilt svårt att räkna ut att de efter regeringens beslut skulle återvända till Sverige i förhoppning om att nu få stanna i Sverige. Det kunde väl ändå inte var obekant för Birgit Friggebo och regeringen? Om dessa återvändande familjer skall man fatta beslut senare enligt de uppgifter som jag har fått. Om inte situationen för många människor vore så allvarlig och så tragisk, skulle jag kunna likna den vid ketchupflaskan: först kommer ingenting, sedan kommer ingenting och så kommer allt på en gång. Man väntar i det längsta med att fatta beslut. Sedan sker det under galgen, och då blir det ändå fel. Dagens Nyheter håller på att dela ut terminsbetyg åt regeringen. Jag tänker inte göra det, men sättet att hantera situationen i f.d. Jugoslavien är talande nog. Mellan juni och september 1992 kom ca 45 000 människor från Kosovo. Invandrarverket hade redan i maj föreslagit visumtvång, men det ville Birgit Friggebo inte höra talas om. I oktober införde regeringen visumtvång, och sedan dess har praktiskt taget inga asylsökande från Kosovo kunnat komma hit. Samtidigt infördes viseringsfrihet för människor som kom från Händelseutvecklingen i Bosnien gjorde att många människor flydde hit. I juni 1993 beslöt regeringen att de bosnier, ca 42 000, som fanns i Sverige skulle få permanent uppehållstillstånd. Samtidigt infördes visumtvång för medborgare från Bosnien Hercegovina. För att protesterna inte skulle bli alltför högljudda beslöt man också om en ökad flyktingkvot. Till saken hör att alla bosnier skulle behandlas med förtur. Det betydde att både kosovoalbaner och och andra asylsökande fick vänta ännu längre på besked. Det har naturligtvis medverkat till att man nu måste ge barnfamiljer uppehållstillstånd av humanitära skäl, ett beslut som anständigheten och Folkpartiets partistyrelse krävde. Den allmänna meningen bland frivilligorganisationer och också bland erfarna flyktingadvokater är att praxis i asylärenden har skärpts under de två senaste åren. Regeringen tillsatte en praxisutredning för att kontrollera om det låg något i de här påståendena. Det har naturligtvis varit ett oerhört svårt arbete för utredarna, och de uttrycker sig också försiktigt. Men klart är att praxis har skärpts på flera punkter. Utlänningsnämnden har nu funnits i cirka två år. Utskottet anser att det nu är dags att granska Utlänningsnämndens verksamhet och effektivitet. Vi vill att Riksdagens revisorer skall göra en sådan granskning. En annan svår och känslig fråga som också togs upp under vår utfrågning gällde de gömda flyktingarna och framför allt de gömda flyktingbarnens situation. Den kartläggning som gjorts visade att det i december 1993 fanns ca 3 500 efterlysta barn under 16 år och att antalet ökat under det senaste halvåret. Naturligtvis är inte alla de här barnen gömda. Men den hearing som Barnombudsmannen ordnade visade att det som kännetecknar de gömda barnens situation är en ständig rädsla och otrygghet och att föräldrarna ofta inte orkar med omsorgen om sina barn. Barnen har heller ingen möjlighet att bearbeta sina upplevelser. De får ofta ta ett vuxenansvar som de självklart inte är mogna för. Vi kan inte acceptera att barn far så illa. Det finns ingen självklar lösning på de här problemen. Jag tycker ändå att vi i utskottet har öppnat för möjligheter att diskutera frågan. Vid den utfrågning som utskottet hade sade nämligen Sveriges kristna råd att man såg det som en uppgift att försöka finna ett forum där myndigheter och de personer som är engagerade i arbetet med asylsökande kan mötas. Jag tycker att det vore bra om en sådan dialog kunde komma till stånd. Jag inser att det är nödvändigt att försöka hitta lösningar för barnens skull. Det kom också fram under utfrågningen att barns och ungdomars egna skäl för att få asyl inte utreds tillräckligt. Där får Invandrarverket och Utlänningsnämnden skärpa sig. Fru talman! När riksdagen förra året beslöt om en extra flyktingkvot för innevarande budgetår på miljoner kronor och skulle belasta kommande års budget, dvs. det anslag som vi nu skall ta ställning till. Men i budgetpropositionen finns inga medel anslagna för dessa flyktingar. Det finns medel för den årliga kvoten på 1 800 personer. Birgit Friggebo har svarat mig tidigare under en frågestund att medel finns under anslaget till kommunerna, dvs. schablonbidraget, vilket inte alls framgår av budgetpropositionen. I själva verket är det nog så att man har glömt bort att anslå medel till den extra flyktingkvoten. Eftersom ett enigt utskott anser att det skall vara ordning och reda och att pengarna skall finnas under det anslag där de hör hemma har vi fört över 810 miljoner kronor till anslaget D 4. Utskottet gör också påpekandet att anslaget D 4 i år kommer att överskridas med 20 miljoner kronor. Vi har också i stor enighet beslutat att tillgodose en socialdemokratisk motion, där motionärerna begär att kontakttolkutbildningen skall vara kvar. Vi är -- precis som kulturutskottet, som också har behandlat frågan -- överens om värdet av utbildningen och om nödvändigheten att det finns god tillgång på tolkar. Kulturutskottet har anslagit 4 miljoner kronor för att statsbidrag till utbildningen skall utgå medan regeringen utreder frågan. För att vara säkra på att kontakttolkutbildningen kan fortsätta utan avbrott tar vi i socialförsäkringsutskottet 4 miljoner kronor av de 32 miljoner kronor som har avsatts för anslaget Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism och bidrar därmed till utbildningen. Regeringen anser nog egentligen själv att utbildningen behövs. I tilläggsbudget för innevarande år begärs nämligen ett tilläggsanslag på 750 000 kr till den här utbildningen. Man verkar inte riktigt veta på vilken fot man skall stå. Vi i utskottet har, det vill jag gärna säga, mycket bra och öppna diskussioner om invandrar och flyktingpolitiken. Det är inga lätta frågor att behandla. Men det finns en vilja till samarbete och en strävan att hitta konstruktiva lösningar, och det är jag glad över. Från socialdemokratiskt håll har vi därför endast en reservation. Vår reservation, nr 7, gäller schablonbidraget till kommunerna. Vi anser att med den decentralisering som har skett av regionkontor bör en mera genomarbetad kommunplacering göra att omflyttningarna mellan kommunerna inte blir så omfattande. Det gör en besparing på 270 miljoner kronor. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall vår reservation nr 7 samt i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Till att börja med vill jag framhålla att jag givetvis ställer mig bakom alla reservationer som avgivits. Men för att spara tid åt kammaren yrkar jag bifall endast till reservationerna nr 1 och Låt mig vidare, med stöd av vad som har framkommit vid undersökningar, konstatera att 67 % av det svenska folket tycker att regeringens felaktiga flyktingpolitik bäddar för konflikter! Vår statsskuld uppgår i dag i runda tal till 1 200 miljarder kronor, årsräntan till 100 miljarder och budgetunderskottet till 200 miljarder. Vi lånar ca Sverige lägger ut mera pengar på inhemsk flyktingpolitik och på flyktingmottagande än vad FN:s flyktingkommissariat har i sin budget för hela världen. Vår skuld bara växer och växer. Vem skall egentligen betala? Till följd av den politik som regeringen nu för är det främst våra pensionärer, äldrevården, vården över huvud taget och barnomsorgen som blir mjölkkor. En liten politisk elit med kulturminister Birgit Friggebo i spetsen företräder en asyl och invandringspolitik som inte har gehör hos svenska folket. Vid Folkpartiets senaste partistämma fick kulturministern kritik beträffande sin skärpning i invandrarfrågorna. Hon hade ställt sig för nära Ny demokratis linje och folkets vilja. Efter den kritiken beviljades hux flux kollektivt 20 000 flyktingar asyl. Här gällde det nämligen för ministern att ställa upp på Folkpartiets vilja, inte på svenska folkets. Kostnadsberäkning och finansiering var naturligtvis luddiga. Detta kollektiva beslut fattades, trots att många asylsökande hade brutit mot den svenska lagen och var efterlysta av polisen. Det lönar sig att bryta mot svensk lag när det gäller invandring. Med regeringens politik blir det olagliga lagligt. Enligt utlänningslagen är det nämligen lagligt att gömma de olagliga undan den svenska rättvisan, såvida man inte gör det i eget vinningssyfte. Jag undrar just vad som skulle ha hänt om man hade gömt undan en ekonomisk brottsling eller, ännu värre, en svartjobbare från den svenska rättvisan -- hu, hemska tanke! Handläggare på Invandrarverket protesterar mot politiken. Men de vet ju inget om det hela -- de är ju bara handläggare/undersåtar, och även om de kanske är mer insatta i hela problematiken och utgår från fakta är de ändå inte regeringspolitiker. De politiker som hanterar invandrarfrågor dom kan dom! Fotfolket vet ingenting. Desssutom vet regeringen innerst inne att Sveriges invandringspolitik är fel. Man kan bara inte erkänna det och lägga om kurs. I så fall skulle ju Ny demokrati och majoriteten av svenska folket få rätt. Det går inte. Politiker gör inte fel! I stället skall nu regeringen omvända hela svenska folket genom att i en broschyr -- för en kostnad av 4,3 som distribueras till alla svenska hushåll redogöra för regeringens flyktingpolitik. Den är nämligen rätt. Svenska folket har fel! Det märkliga är bara att broschyren inte talar om varför vissa utlänningar får stanna och andra kastas ut m.m. Varför skickar regeringen ut just en sådan broschyr? När skall vi få politiska broschyrer som talar om att fattigpensionärerna egentligen har fått det bättre, trots att de i verkligheten har fått det sämre, eller att vården egentligen har blivit mycket bättre, när verkligheten talar ett helt annat språk? Ytterligare tecken på regeringens misslyckanden i invandringspolitiken är att de nu måste låna upp ytterligare 28 miljoner kronor för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet, som de själva bidragit till att skapa. En del politiker på riks och kommunalnivå pratar om humanitet, hjälpsamhet samt att man inte flyr till något utan från något. Hur är det egentligen med detta? Kan det vara det rymliga samvetet som ger sig till känna, eller skulle det möjligen kunna tänkas bottna i ett krasst ekonomiskt tänkande och utnyttjande av regeringens felaktiga politik? Låt oss rekapitulera vad som hände när regeringen förra gången kollektivt gav permanent uppehållstillstånd till 40 000 flyktingar. I juni 1993 medgav regeringen -- observera att det skedde utan riksdagens hörande -- permanent uppehållstillstånd till ca 40 000 asylsökande bosnier. Nu startar problemen. Kommunerna vill inte ta emot några flyktingar om inte ersättningen från staten höjs. Staten har kommit i en rävsax. Den har beviljat uppehållstillstånd, men kommunerna nekar att ta emot flyktingarna. Kommunernas utpressning mot staten kan börja. Det är skattebetalarna som får betala. Staten ger då förslag till ett stimulansbidrag på 1993 anser man det vara alldeles för litet. 80 % av kommunerna ställer inte upp. Kommunförbundet framhärdar att det nu är nödvändigt att kommunerna fullt ut får täckning för de kostnadsökningar som följer av ett ökat flyktingmottagande. Kommunförbundet, påpekar vidare att kommunen måste ha täckning för det socialbidragsberoende som flyktingar har då de till övervägande del ännu efter två år inte har något arbete. Enligt Kulturdepartementets pressmeddelande från den 3 december 1993 utmynnar kommunernas ekonomiska utpressning mot staten i att kommunerna får 144 200 kr per ensamstående flykting. Per barn får de ytterligare 88 400 kr. För barn under 16 år 5 000 kr. En uppföljning görs för att utvärdera om kommunerna skall få ytterligare extra pengar för flyktingar som togs emot under åren 1992 och 1993. Under sista kvartalet 1993 och under hela 1994 skall kommunerna få full ersättning för socialbidragskostnaderna för de flyktingar som är över 55 år när de kommer till Sverige och inte kan försörja sig själva. Nu plötsligt är kommunerna intresserade av att ställa upp. Märk väl, nu är de intresserade, när de i stort sett inte behöver lägga ut egna kommunala pengar utan i stället blir kompenserade fullt ut och bl.a. kan fylla tomma lägenheter som människor inte har råd att bo i. Då har man plötsligt möjlighet att snacka om öppet samvete och tänka på humanitet, hjälpsamhet och diverse saker. Flyktingar har många gånger på grund av felaktiga signaler utåt kommit till Sverige, till total arbetslöshet, bidragsberoende under överskådlig framtid, segregation och sociala spänningar. Nu har man beviljat ytterligare 20 000 uppehållstillstånd. Vad kommer det att innebära? Regeringen aviserar i sin kompletteringsproposition att 1 700 somalier som i dag vistas på flyktinganläggningar kommer att beviljas uppehållstillstånd. Varför? Jo, regeringen fattade i mars ett vägledande beslut, att ge fyra somalier permanent uppehållstillstånd. Därför skall alltså ytterligare 1 700 få det. Därtill kommer anhöriginvandring. Totalt beräknas det bli 2 400 För budgetåret 1994/95 betalas 7 632 141 000 kr i ersättning till kommunerna. Nu måste man låna ytterligare en halv miljard, som vi får betala. Regeringen går nu dessutom så långt att man beslutat att ekonomiskt kompensera företag som prioriterar flyktingar och invandrare vid sina anställningar. Vad säger alla arbetslösa svenskar om det? Är det fri konkurrens om jobben? Hur tror ni att detta bidrar till främlingsfientligheten? I ett TV-program i går fick normala människor -- alltså inte politiker -- genom en snabbenkät rösta på vad Sverige skulle spara in på. 4 700 personer svarade omgående följande: 77 % röstade på flyktingar/invandring, 19 % på försvar, 4 % på akassan. De som gav uttryck för denna överväldigande majoritet är ju bara det svenska folket. Det är tydligen ingenting för regeringen att bry sig om. Självklart skall Sverige hjälpa människor i nöd. Vi skall ha en human flyktingpolitik, vilket på intet sätt varit fallet under många år. Är det humant att låta människor vänta upp till tre år i läger på asylbesked för att sedan utvisas? Varför tar inget land efter denna fantastiska flyktingpolitik, som vi säger oss ha? Varför tar länder i stället avstånd från Sveriges flyktingpolitik? Varför hjälper man inte flyktingar i deras omedelbara närhet, där man kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma belopp? Varför skall man beräkna vårt s.k. flyktingsamvete efter det miljardbelopp vi anslår och inte efter en optimerad hjälpinsats? Vi inom Ny demokrati kritiserar flyktingpolitiken -- inte flyktingarna. Vi anser, framför och får successivt rätt i vår kritik av Sveriges felaktiga politik. Tyvärr kan inte politikerna acceptera att vi hela tiden får rätt. Ny demokrati måste baktalas. Det är nämligen det enklaste sättet att dölja det svidande politiska nederlaget av den egna flyktingpolitiken. Är det så fel att informera om verkligheten? Varför skall inte alla delges fakta? Sverige bedriver en flyktingpolitik som går sin egen väg -- en väg som i mångt och mycket går tvärs emot övriga europeiska länders flyktingpolitik. Förutom att vår svenska flyktingpolitik skiljer sig från de andra ländernas, saknar den också förankring hos det svenska folket. Våra resurser synes outtömliga, men i själva verket står vår hjälpinsats inte i någon som helst proportion till vare sig våra ekonomiska resurser eller till övriga västländers insatser. När regeringen vidtagit åtgärder för att begränsa flyktingtillströmningen har dessa varit tämligen kraftlösa eller kommit för sent. Att regeringen länge förde en politik som gett människor på flykt ute i Europa signalen ''kom till Sverige'' ser man på att antalet asylsökande i Sverige under budgetåret 1992 92 -- medan det sammanlagda antalet asylsökande i Danmark, Norge och Finland endast var omkring en fjärdedel därav. Ny demokrati har påtalat det felaktiga i flyktingpolitiken alltsedan vi kom in i riksdagen. Undersökningar visar att två av tre medborgare anser att politiken är fel. Trots detta trampar regeringen på i samma spår. Vissa smärre korrigeringar har skett, men det saknas ett kraftfullt grepp. Förhoppningsvis kommer den parlamentariska Invandrar och flyktingkommittén att föra fram förslag om en radikalt ändrad flyktingpolitik -- en politik som speglas av realism och som har det svenska folkets stöd. Ny demokrati anser att flyktingpolitiken måste få en ny och annan inriktning. Målet i flyktingpolitiken skall vara repatriering. Resurserna för bistånds och flyktingpolitiken måste samordnas. Genèvekonvention bör få asyl i Sverige. Eftersom målet är återvändande skall uppehållstillståndet vara tillfälligt. Vi skall skapa ett bra repatrieringsprogram som gör det attraktivt för flyktingen att återvända. Kärnfamiljen -- men inga fler -- ges möjlighet att komma hit när en i familjen fått uppehållstillstånd. Vi har under hösten 1993 i ett 28-punktersprogram föreslagit en rad förändringar i flyktingpolitiken som medför drastiskt sänkta kostnader. Detta program är som vanligt alltför bra för att regeringen skall kunna acceptera det. Ny demokrati skulle då plötsligt komma på plus, och det kan man inte riskera. Det är bättre för regeringen att på punkt efter punkt stjäla vårt program och återkomma med dessa med jämna mellanrum i sina egna propositioner. Då får ju regeringen röna väljarnas uppskattning, inte Ny demokrati.

Fru talman! Många människor, då naturligtvis inbegripet politiker, känner i dag osäkerhet på flera plan. Det kan gälla ekonomin, Europafrågan, arbetslösheten. Då kan invandrarpolitiken bli ett område där man tycker sig kunna agera tydligt, sätta gränser, stänga gränser. Ändå är det få saker som är så svåra att förutse som hur stor spontan invandring i form av asylsökande som ett land kommer att få under en viss period. Genom internationellt politiskt engagemang, uppmärksamhet och åtgärder kan man kanske förebygga och förhindra en del konflikter och förtryck som skulle kunna leda till flyktingströmmar. Men det är den typ av grym verklighet som vi bevittnar i f.d. Jugoslavien och Turkiet som avgör hur många människor som flyr från sina länder för att söka skydd någon annanstans. Rädslan för en framväxande främlingsfientlighet och rasism finns naturligtvis med i den politik och i den diskussion som förs när det gäller invandringen. Forskaren Charles Westin vid Centrum för invandrarforskning har sedan 1969 studerat hur den svenska opinionen gentemot invandrare utvecklats sedan 1969. Hans undersökningar tyder på att det inte finns något klart samband mellan landets ekonomiska situation -- om det är hög eller lågkonjunktur -- och graden av främlingsfientlighet. Man kan av forkningsrapporterna dra slutsatsen att det vi ser inte är ökad rasism, däremot en tilltagande kritik mot den förda flyktingpolitiken. En öppen debatt om flyktingpolitik har förts och skall föras. Men den skall föras med riktiga argument. Den tjänar inte på den typ av polarisering som vi nyss hörde uttryck för från talarstolen. Man ställer de svagaste grupperna i samhället mot varandra och vill ge sken av att den ena gruppen slår undan benen för den andra gruppens existens. Det är populistiskt och mycket fult. Det senaste beslutet om att sätta en datumgräns som huvudskäl för uppehållstillstånd anser jag skapar ytterligare grogrund för just konspirationsteorier och missnöje. Sådana beslut sänder fel signaler ut i samhället. Vad värre är urholkar det FN-konventionens flyktingbegrepp. Dessutom är problemet med gömda flyktingar och människor som mår dåligt med det beslutet bara delvis löst. Det finns gömda flyktingar som lämnade in sin asylansökan efter den 1 januari 1993. De som lämnade in sin ansökan den 2 januari mår säkert lika dåligt som de som lämnade in ansökan den 31 december 1992. Att ensamstående på våra flyktingförläggningar, som ännu inte fått avslag på sin ansökan, gjorde den bedömningen att humaniteten inte gällde dem och därför gömde sig är en konsekvens som även borde ha kunnat förutses. Flertalet av de asylsökande som det här gäller kommer från Kosova. Nyligen kom en rapport, bekräftad av UNHCR, om att en alban från Kosova som varit asylsökande i Sverige men som skickats tillbaka dött, troligen till följd av den misshandel som han utsatts för av serbiska myndighetspersoner. Det är i det här sammanhanget totalt ointressant om han misshandlades därför att han varit asylsökande i Sverige, framförde en ansvarig på Invandrarverket i en radiointervju. Det som gäller enligt svensk utlänningslag och internationella konventioner är om han sökte asyl därför att han kände välgrundad fruktan för att begagna sig av sitt eget lands skydd. Så här i efterhand står det väl tämligen klart att hans fruktan var välgrundad. Vi hade en hearing i utskottet den 29 mars om situationen i f.d. Jugoslavien. Maud Björnemalm citerade ur statssekreterare Christer Hallerbys uttalande. Jag vill inte upprepa det. Verkligheten är precis sådan som Hallerby beskrev den. Det innebär att det inte går att, som våra tillståndsmyndigheter verkar tro, förutse vilka som kommer att fängslas, misshandlas och torteras eller t.o.m. mördas. Vad är det som får Friggebo att tro att serbiska myndigheter i Kosova är mer laglydiga, humana eller medmänskliga än serberna i Bosnien? Serbernas mål också i Kosova är etnisk rensning, och det är endast det faktum att albanerna inte själva tagit till vapen som gör att situationen där inte är som i Bosnien. Det är därför självklart att de asylsökande från Kosova känner välgrundad fruktan. Det gäller inte bara kosovaalbaner i f.d. Jugoslavien, utan även människor tillhörande minoritetsgrupperna i Sandjak och Vojvodina är utsatta för samma sorts övergrepp på etnisk grund av serberna. Vi anser att bristerna i bedömningen av asylskälen är ett av grundproblemen som gör att vi har gömda flyktingar. Vårt krav är fortfarande att verkställighetsstopp skall införas för asylsökande från Kosova. Vänsterpartiets förslag är också att åtgärda grundproblemet genom att åstadkomma en beslutsprocess värdig ett rättssamhälle. Vi lägger i vår motion fram förslag om asylnämnder, muntlig handläggning i större utsträckning och större samstämmighet mellan vad regering och riksdag säger i utrikespolitiska frågor. Det måste vara en större samstämmighet i den bedömning som Invandrarverket och Utlänningsnämnden sedan gör av asylsökandes asylskäl. När det gäller flyktingbarn föreslog vi att de gömda flyktingfamiljerna skulle erbjudas en ny asylprövning, och att samma barnexpertis som gjorde utredningen åt Socialstyrelsen skulle delta i den nya asylprövningen. Motiveringen är de brister som utredningar och nu även utskottet pekar på, nämligen att barnens egna flyktingskäl inte har beaktats i den utsträckning som borde vara fallet. Om det uttalade kravet är att skyddsbehovet skall gälla kan man inte ta till sådana ad hoc-lösningar som nu senast Fru talman! Mycket mer finns naturligtvis att säga om beslutet i förra veckan, om situationen i Utlänningsnämndens bedömningar och om svensk asylprövning. Men tiden är begränsad och frågorna många. Det finns i detta betänkande en motion från kds som jag kände mycket starkt för. Motionären anser att krigsvägran vid inbördeskrig skall betraktas på samma sätt som krigsvägran vid krig mellan krigförande länder. Turkiet är två aktuella exempel i Europa där det finns en brist både i internationella konventioner och i vår egen lagstiftning. De gäller inte vägran att delta i dödandet av sina egna, som exempelvis de kurdiska krigsvägrarna i Turkiet, eller vägran att delta i etnisk rensning genom övergrepp mot sina forna grannar, som de serbiska krigsvägrarna från olika delar av f.d. Jugoslavien. Det framstår som en brist att vi i dag inte ens har en uppfattning i den frågan. Jag vill kort lämna en rättelse till vår meningsyttring beträffande mom. 3. I brådskan blev yrkandet ett resultat av motionskravet i en folkpartimotion. Vänsterpartiet liksom kds yrkande är, att om tortyr och våldtäkt utförs av företrädare för statsmakten skall det ses som tortyr och utgöra skäl för asyl. Utskottet anser att motionskraven tillgodoses genom vad som står i 8 och 3 kap. utlänningslagen. Vi anser inte att så är fallet. Kap. 8 handlar om verkställighetshinder för asylsökande som fått avslag, och i kap. 3 nämns inte ens tortyr, och än mindre våldtäkt, som asylskäl. Vi anser att en bestämmelse bör införas i lagparagraferna i utlänningslagen. Vi frågar oss hur utskottsmajoriteten kan anse att den svenska lagstiftningen är till fyllest på denna punkt. I betänkandet behandlas också motionskrav om att underlätta för människor som gift sig och inget högre önskar än att få leva tillsammans, men där en restriktiv praxisbildning för uppehållstillstånd med anledning av anknytning till en i Sverige bosatt person har blivit ett oöverstigligt hinder. Fortfarande kommer allför många vädjanden från olyckliga par, trots att utskottet anser att reglerna nu har ändrats. Jag hoppas att det betänkande vi i dag behandlar, debatten och det förslag som utredaren nu har lämnat beaktas av tillståndsmyndigheterna. Det framstår som litet absurt att vi skall ha en myndighet som med en skriftlig ansökan som beslutsunderlag gör bedömningar av ett äktenskaps seriositet. Man kan ställa sig frågan om vi också skall ha en sådan myndighetsbedömning av seriositeten av svenska medborgares äktenskap. Det kanske behövs, om man tittar på skilsmässostatistiken, vad vet jag. Ett motionskrav som Vänsterpartiet har i betänkandet handlar om könsstympning av kvinnor och flickebarn. Världshälsoorganisationen WHO i Genève beslöt för snart ett år sedan att ta i med hårdhandskarna mot de gamla seder och traditioner som leder till att miljoner flickor varje år utsätts för kvalificerad misshandel och tortyr genom könsstympning. Beslut fattades och en handlingsplan antogs med stöd av kvinnoorganisationer i ett flertal afrikanska länder, och Libanon i Mellanöstern var också med. Nyligen besökte en kvinna SIDA här i Sverige och höll information som en del av denna handlingsplan. Det kanske var några av er som hade möjlighet att vara där och lyssna på henne. Vänsterpartiet anser att om en asylsökande anger som asylskäl och gör troligt att hon eller hennes flickebarn riskerar att könsstympas skall detta vara skäl för asyl. Om arbetet med frågor om mänskliga rättigheter skall ha framgång bör initiativ som det som togs i Genève uppmärksammas och tas på allvar i demokratiska länder som exempelvis Sverige. Fru talman! Min tid för anförandet är slut. Jag står givetvis fast vid våra krav i de olika moment som anges i vår meningsyttring. Men för att spara kammarens tid yrkar jag endast bifall till meningsyttringen vad avser mom.5, 6 och 11. och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Sverige har under en lång tid profilerat sig som ett land med en generös flykting och invandringspolitik. Inget annat land i Västeuropa har i förhållande till folkmängden tagit emot så många asylsökande och givit så många uppehållstillstånd som Sverige. Till detta kommer att Sverige är en av de största bidragsgivarna till FN:s flyktingorgan, UNHCR, och även till andra internationella organ. Sverige är också ett av de länder som mest lojalt ställt militär trupp och observatörer till förfogande för fredsbevarade insatser. Givetvis kostar allt detta mycket pengar, något som känns särskilt påtagligt när statsskulden ökar och upplåningen är omfattande. Våra moraliska förpliktelser och vår humanitära tradition bjuder dock att vi ställer medel till förfogande. Men vi måste ständigt pröva effektiviteten av vår politik. Prioriteringar måste ständigt ske. Fru talman! UNHCR är FN:s flyktingorgan och tillmäts stor betydelse i det internationella flyktingarbetet. UNHCR:s inställning är att flyktingar i första hand skall repatrieras. Biståndsinsatser inriktas på att möjliggöra ett återvändande. I avvaktan på detta kan uppehållsmöjligheter anordnas i säkra zoner i konfliktområdena eller i första asylland, vanligtvis grannlandet, varvid UNHCR ansvarar för att flyktingläger upprättas och hjälpinsatser kommer fram. Om förhållandena så kräver kan tillfälliga uppehållstillstånd i tredje asylland bli aktuella. Permanenta uppehållstillstånd i tredje asylland för större flyktinggrupper betraktas uppenbarligen av UNHCR som ett sistahandsalternativ. Det kan man ju förstå, eftersom världssamfundets hela idé bygger på att gränser skall vara okränkbara, att medborgare i ett land skall kunna leva där i trygghet och att flyktingskap är en tillfällig status. Tredje länder skall givetvis inte medverka till att flyktingskap normaliseras. Etnisk rensning och liknande företeelser skall inte vara lönsamma. Regeringen har tillsatt en invandrar och flyktingkommitté, som skall se över invandringsoch flyktinglagstiftningen samt invandrarpolitiken. Ett mycket stort antal av de motioner som utskottet har behandlat rör frågor som kommittén skall utreda närmare. Utifrån arbetet där kan man nämna ett antal grundbultar, som bör kunna utgöra en framtida flykting och invandrarpolitik och som huvudsakligen gäller redan i dag. Sverige skall ha en flykting och invandrarpolitik som präglas av både humanitet och realism, den skall ha en bred förankring i det svenska samhället för att möjliggöra en positiv acceptans av flyktinginvandringen samt av kostnaderna som uppstår. UNHCR:s policy, som jag tidigare nämnde, ger enligt min mening en grund för utformningen av vår egen flyktingpolitik. Vår lagstiftning bör utformas så, att största möjliga förutsägbarhet kan uppnås. Den asylsökande skall kunna bedöma sina möjligheter till uppehållstillstånd utifrån lagstiftningen och dess tillämpning. Handläggande tjänstemän vid Invandrarverket och Utlänningsnämnden skall över tiden kunna ge en likvärdig behandling av de asylsökande. Systemet för skyddsbehövande måste ha kontinuitet och samtidigt vara flexibelt, och det skall kunna fungera över tiden utan att kullkastas av politiska händelser, konjunkturer, opinioner, tillfälliga majoriteter eller liknande. Systemet bör också vara enhetligt och anpassat till alla kategorier av skyddsbehövande. Lagstiftningen, som i dag huvudsakligen tar sikte på att reglera förfarandet för enskilda asylsökande, måste också anpassas till situationer som kan uppstå vid massflykt. En nära samverkan bör också ske med övriga nordiska länder för att åstadkomma en likartad behandling av asylsökande. Det är, fru talman, inte längre möjligt för ett enskilt land som Sverige att bedriva en helt egen flyktingoch invandringspolitik. Flyktingrörelser är ett internationellt problem, som endast kan hanteras i samverkan med andra länder eller organisationer. EU strävar efter att samordna sin flykting och invandringspolitik. Vid ett inträde i EU får vi ökade möjligheter att påverka utformningen av den framtida politiken där. Våra erfarenheter och vår humanitära tradition kan i det sammanhanget komma att spela stor roll. Alltför ofta ses insatser för flyktingar som något som pågår innanför Sveriges gränser. Vi måste orka lyfta blicken och våga diskutera hur flyktingarbetet blir mest effektivt och når flest människor. Debatten blir tyvärr ofta alltför präglad av hur vi hanterar asylprövningen här, hur vi förhåller oss till just dem som lyckas ta sig hit. De flesta flyktingarna kommer ju faktiskt inte till vårt land. Med givna resurser måste mer kunna åstadkommas. För att belysa dagens något sneda prioriteringar kan exempelvis nämnas att UNHCR har en budget som är ungefär lika stor som Uppsala kommuns för att bedriva ett så fantastiskt omfattande flyktingarbete som ändå görs. Sverige lägger å sin sida ner mångdubbelt fler miljarder på att ta hand om vår trots allt begränsade flyktinginvandring. Vårt lands flyktingpolitiska insatser måste därför, med givna resurser, i större utsträckning ske utanför Sveriges gränser och inriktas på att förebygga att flyktingströmmar uppstår och på insatser i närområdena. Det kan gälla både bistånd för långsiktig utveckling och bistånd vid katastrofer. Särskilt bör uppmärksammas insatser mot miljöförstöring. Kopplingen mellan biståndsinsatser och flyktingpolitik måste göras synligare och mer konsekvent. En mer formaliserad samordning på departementsnivå bör därför övervägas. I vårt närområde har Sverige ett särskilt intresse av att medverka till att utvecklingen i Ryssland och Baltikum får en positiv inriktning. Avgörande för att detta skall ske är att en friare handel kan etableras. Fru talman! Svensk flyktingpolitik har hittills varit inriktad på bistånd och nödhjälp till flyktingproducerande länder samt på att ge uppehållstillstånd till flyktingar som varit berättigade därtill. Uppehållstillstånd har i allmänhet givits permanent, och därefter har, med blandade resultat, en integrering i det svenska samhället påbörjats. Asyl har i Sverige i praktiken kommit att bli en fråga om immigration och bosättning. I framtiden måste enligt min mening skyddsaspekten och återvändandet betonas. Detta skall gälla såväl för enskilda asylsökande som för större grupper vid massflyktssituationer. Asyl är i första hand en fråga om skydd och trygghet. I detta sammanhang kan noteras att regeringen givit Invandrar och flyktingkommittén i uppdrag att göra en bedömning av behovet om en mer omfattande användning av tillfälliga skyddsanordningar. För egen del tror jag att ett sådant behov föreligger. Tillfälliga uppehållstillstånd bör kunna bli ett normalt inslag i den svenska flyktingpolitiken. Stimulanser och insatser av olika slag för frivillig repatriering bör också komma till stånd i ökad omfattning. Även invandrare som hunnit bli svenska medborgare skall kunna omfattas av detta. Under senare tid har diskuterats om praxis i asylärenden skärpts. Vidare har diskussionen om flyktingskapet varit intensiv, inte minst kopplat till situationen i Kosovo. Tillhörande frågor har diskuterats på en utfrågning som utskottet anordnade. Regeringen har tillkallat utredare för att få en bedömning av hur Utlänningsnämndens praxis i asylärenden har utvecklats. Den slutsats som kan dras är att tillämpningen i vissa fall kan ha skärpts. Samtidigt betonas att tillämpningen har blivit mer enhetlig. Regeringen har sagt sig vilja finna former för att mer aktivt kunna påverka asylpraxis. Personligen anser jag att man bör vara försiktig. Det är av stort värde för rättssäkerheten och likabehandlingsprincipen om en enhetlig tillämpning av asylreglerna kan ske, låt vara att förändringar över tiden kan bli nödvändiga. Beträffande situationen i Kosovo kan noteras att regeringen i sitt beslut den 14 april har utgått ifrån att kosovoalbanerna -- låt vara att undantag finns -- inte är flyktingar som har rätt till skydd. Uppehållstillstånd ges enligt beslutet på humanitära grunder. Vid utfrågningen framkom icke desto mindre att situationen i Kosovo är minst sagt eländig, med förtryck och trakasserier som normala inslag. Fru talman! Asylprövningshanteringen har under flera år utsatts för ett mycket stort tryck på grund av den mycket stora strömmen av asylsökande. Tidsutdräkten har blivit lång och skapat osäkerhet hos enskilda asylsökande. Respekten för vår asylprövning har gradvis börjat urholkas. Ett nej i första instans innebär med automatik att en prövning sker hos Utlänningsnämnden. Ett avslag där ses ändå inte som ett nej, utan ny ansökan lämnas in. Ett nej på ny ansökan ses inte heller som ett nej, utan flyktingarna gömmer sig. Man utgår från att det förr eller senare skall gå att få ett uppehållstillstånd. Beslut av administrativ karaktär, som detta ändå gäller, brukar alltid efterlevas i Sverige -- det finns en lång tradition. Tjänstemän och anställda på Polisen sliter år efter år i enlighet med de lagar och förordningar som politikerna har skapat. Avvisningsförfarandet är behäftat med så många hänsyn att det i praktiken inte fungerar. Polisens uppgift är i många fall nära nog hopplös. Politikerna har ett ansvar för att tillse att det ges förutsättningar att verkställa fattade beslut. Tyvärr finns det brister. Vid avvisningsbeslut har gömmandet av avvisade nu kommit att bli snarare regel än undantag. Jag tycker att detta är ytterst oroande. Det är oroande därför att de gömda barnen uppenbarligen far illa. Att gömma sig är ett beslut som föräldrarna fattar. Tusentals svenskar med ömmande samveten ställer upp och skyddar dessa flyktingar. Jag har respekt för deras motiv, men det är oroande, eftersom civilmotstånd i en demokratisk rättsstat alltid är oroande. Ett stort ansvar åvilar både dem som gömmer sig och dem som gömmer. Det allra mest oroande är dock att det nu är helt uppenbart att det lönar sig att överklaga så långt det över huvud taget går och sedan gömma sig. Regeringens beslut den 14 april att nu i praktiken ge alla, inklusive de gömda, rätt att stanna måste ses som ett nederlag för alla dem som anser att det är skyddsbehovet som skall utgöra grunden för asyl och för alla dem som tror på en enhetlig och konsekvent utövning av lagstiftningen och på lika behandling över tiden. Vår invandrarpolitik orkade inte stå emot en aktiv opinion. Men givetvis var regeringens beslut samtidigt en seger för de barnfamiljer beslutet berörde. Många av dem har väntat länge på besked. Det var också en seger för dem som redan erhållit besked och därefter gömt sig. Likaså var regeringens beslut en seger för alla dem som engagerat sig för de asylsökande genom att gömma dem. Civilmotståndet lönade sig. Det fanns enligt min mening fog för att finna ett sätt att väga in långa handläggningstider i samband med prövning av uppehållstillstånd. Likaså är nog de flesta överens om att situationen i Kosovo är av den art att det känns svårt att återsända barnfamiljer dit just nu. Men sammantaget, det vill jag gärna erkänna, förespråkade jag en mer restriktiv lösning. Det kommer alltid att vara svårt att göra avvägningar. Å ena sidan finns krav på långsiktighet, konsistens, konsekvens och likabehandling. Å andra sidan finns krav på ad hoclösningar som grundas på strömningar, opinioner och politiska bedömningar som med nödvändighet kan variera över tiden. Det kan inte vara särskilt lätt att vara invandrarminister. Fru talman! I utskottet har vi haft, och har alltjämt, den grundläggande inställningen att försöka bli så eniga som möjligt. Vår ordförande Gullan Lindblad har bidragit till att skapa ett klimat där vi har kunnat resonera ihop oss mycket bra. Jag tycker att det är bra, och jag vill gärna medverka till att vi kan fortsätta att ha en sådan tingens ordning. Det är av värde att vi gemensamt försöker ena oss om en humanitär flykting och invandrarpolitik. Vi skall se mer till det som förenar oss än till det som skiljer oss. Fru talman! I mitt anförande har jag enbart uppehållit mig vid flykting och invandrarpolitiken. Hur vi tar hand om de 100 000 nya invandrare vi fått de senaste två åren kommer vi att få många anledningar att återkomma till. Slutligen vill jag säga ett par ord om reservationerna. Nydemokraternas reservationer går jag inte in på. Socialdemokraterna försöker sig på ett litet klipp i sin reservation. De vill minska anslaget med 270 miljoner. Jag skulle gärna hänga med om jag såg att det var realistiskt, men jag ser det nog mera som en luftpastej och ett utslag av kreativ budgetteknik. Om detta är ett exempel på Socialdemokraternas sätt att bedriva budgetarbete tror jag att väljarna i höst har all anledning att oroa sig.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

Fru talman! Gustaf von Essen avslutar med att säga att han inte går in och kommenterar Ny demokratis reservationer. Det förstår jag. Jag är glad att kunna konstatera att Gustaf von Essen i stort delar hela Ny demokratis flyktingpolitik och den kritik som vi ger regeringen. Gustaf von Essen säger vidare att regeringens flykting och invandrarpolitik skall ha en bred förankring i det svenska samhället. Då vill jag fråga Gustaf von Essen om Sveriges invandrar och flyktingpolitik har en bred förankring i det svenska samhället i dag.
Fru talman! Jag tror inte att man skall dra alltför stora slutsatser av de undersökningar som vi har sett de senaste åren. Det är helt klart att det finns en oro och osäkerhet hos det svenska folket när det gäller flyktinginvandringens storlek. Men många människor kan vara emot en stor invandring och ändå engagera sig med hela sitt hjärta för enskilda asylsökande. Det gör att dessa frågor går in i varandra. Jag tror inte att man kan dra någon entydig slutsats. Det viktigaste är dock att vi här i salen förenar oss om en humanitär syn på invandringen och på de problem som följer av den. Om man, som Arne Jansson och hans parti, hela tiden misstänkliggör människor underblåser man de eventuella stämningar som kan finnas i djupet av det svenska samhället.
Fru talman! Jag ställde en rak fråga till Gustaf von Essen om regeringens flyktingpolitik har en bred förankring i det svenska samhället i dag. Jag fick inget riktigt svar. Det förstår jag. Alla undersökningar om detta är entydiga. Nu säger Gustaf von Essen att vi inte skall dra slutsatser av undersökningar. Vad skall man då dra slutsatser av? Man måste ju göra undersökningar för att ha något att bygga på. Man måste ju ha en grund att bygga på för att få fram resultaten. Gustaf von Essen konstaterar vidare att civilmotståndet lönar sig. Anser Gustaf von Essen att Sverige skall bedriva en flykting och invandrarpolitik där civilmotstånd skall löna sig?
Fru talman! I mitt anförande pekade jag på vikten av att försöka ha långsiktighet och konsekvens i flyktinglagstiftningen och i dess tillämpning. Jag tror att det är mycket viktigt. Det är egentligen en fråga om likabehandling, rättstillämpning och rättsstaten över huvud taget. Därför måste det föreligga konsistens och långsiktighet. Om man hela tiden ändrar eller gör ad hoclösningar utarmas detta och förtroendet för flyktingpolitiken minskar långsiktigt. På sikt uppstår det ett misstroende även hos de handläggande tjänstemännen och hos det svenska folket i allmänhet. Jag vill varna för detta. Det var därför jag tog upp det i mitt anförande. Det är inte samma sak som att man skall ha en inhuman lagstiftning eller en inhuman tillämpning av den.

Fru talman! Gustaf von Essen kallade vår reservation om ersättning till kommunerna för en luftpastej. Det uttrycket får naturligtvis stå för Men det kan inte vara okänt för Gustaf von Essen att den stora omflyttning som sker mellan kommunerna är ett stort problem. Det är ett stort ekonomiskt problem även för kommunerna. De har byggt upp möjligheter att åstadkomma ett bra mottagande. De har ordnat svenskundervisning, förskola och platser i skolan. Flyktingarna stannar en kort tid och flyttar sedan vidare. Det har skett en decentralisering av Invandrarverkets organisation. Man har regionkontor med särskilda handläggare för kommunerna som lär känna kommunerna. De vet vad som finns. De måste kunna arbeta effektivare med kommunplaceringarna. På så vis kan kostnaderna minskas. Jag kan inte anse att detta är en luftpastej. Detta är en realistisk besparing.
Fru talman! Hela konstruktionen är något av de svenska planerarnas sätt att fungera. Problemet är nog större för de kommunala planerarna än vad det är för flyktingarna. Vi har inte något bosättningstvång. Människor som får uppehållstillstånd här måste ju rimligtvis få bosätta sig där de önskar. Vi kan ju inte tvinga människor att vara här eller där. Det är en sorts centralstyrning och centralplanering som jag instinktivt värjer mig emot. Om konstruktionen bygger på att en fördelning ut till kommunerna skall ske via avtal och centralplanering riskerar vi tyvärr en del effekter och fenomen som kan innebära fördyringar. Låt oss i stället titta på om det finns något annorlunda och bättre system, där de enskilda invandrarna själva får ta ett större ansvar för sin egen anpassning. Man kan ju tänka sig en form av flyktingpeng eller någonting sådant som följer med dem och som de själva kan få upphandla sina tjänster för. Jag tror att hela systemet med centralplaneringsmodellen är ineffektivt och kostsamt.
Fru talman! Det är faktiskt så, Gustaf von Essen, att flyktingarna själva väljer i vilken utsträckning de vill bo i respektive kommun. Vad jag menar med en bättre planering är att handläggarna naturligtvis måste prata med flyktingarna och undersöka vilken bakgrund de har, varifrån de kommer och vilka önskemål de har för framtiden, för att kunna göra en bättre planering av deras framtida bosättning. Jag tror att det visst finns goda förutsättningar för att göra en sådan bättre planering. Men det är klart att kan man hitta några andra och effektivare instrument för att få människor att vara nöjda med den första bosättningskommunen, så inte mig emot.
Fru talman! Jag instämmer med Gustaf von Essen om att orsaken till flykten är något som bör uppmärksammas i större utsträckning, så även kopplingen mellan bistånd och flyktingpolitik. Det är nämligen svårt att debattera invandringsoch flyktingfrågor separat. Man bör sätta in dem i ett större komplex, för annars hamnar man till slut helt i den snäva inåtvända debatten som handlar om kronor och ören och lämnar spelrum för hyperpopulistiska debattinlägg. Sedan vill jag ta upp något som Gustaf von Essen sade när det gäller återvandring. Vi är också av den uppfattningen att en frivillig återvandring skall finnas med i planeringen redan från början, även för dem som får uppehållstillstånd här. Det handlar ju inte om att vi skall ta hand om människor utan om att ge skydd åt människor, och vi skall ge dem möjligheter att göra rätt för sig. Vi skall möta dem med respekt, och vi skall ta till vara deras kunskaper. Alla de här sakerna har vi faktiskt varit rätt dåliga på. Att ta till vara deras kunskaper handlar inte bara om att i något slags egoistisk aspekt ta till vara människors kunskap i handelsförbindelser med andra länder osv. utan även att ta till vara flyktingars kunskaper just i frågor om bistånd och mänskliga rättigheter. Där har vi i vår motion ett krav om att man skall göra en större undersökning av vilka möjligheter som invandrarorganisationerna har att delta i sådant arbete. Till sist vill jag bara säga om dem som gömmer och om dem som har gömt sig att det inte går att använda sådana uttryck som ''seger'' och ''att löna sig''. Det är fel uttryck i sammanhanget, för det är nog väldigt svårt för oss att förstå vilket oerhört högt pris, med skador för resten av livet, som det här gömmandet innebär. Jag tycker att vi måste respektera att för de flesta av dem handlar det om att de inte anser sig ha något annat alternativ.
Fru talman! Jag vill bara kommentera ordet seger. ''Seger'' kan i sammanhanget innebära ''framgång''. Det finns ju två sidor av detta mynt. Det finns å ena sidan en lång ansträngning och ett engagemang hos dem som gömmer, och det finns förtvivlan, ångest och förhoppningar hos dem som är gömda. Detta har kunnat vändas till en framgång efter det senaste beslutet, och det är jag den förste att gratulera till och tycka är bra. Men bristen på långsiktighet, bristen på konsistens, bristen på likabehandling över tiden och en del andra saker som jag tog upp i mitt huvudanförande finns på myntets baksida. Jag tycker att vi måste försöka hantera de här frågorna med viss långsiktighet och konsistens. Det var ungefär vad jag menade. Men jag är den förste att tycka att de människor som nu har fått stanna är att gratulera. På så sätt anser jag att det har lönat sig för dem att kämpa och också att gömma sig.

Fru talman! Vi är många inom Folkpartiet som oroat oss över hur flyktingpolitiken har tillämpats de senaste åren. De som under många år har engagerat sig för asylsökande har uppfattningen att det har skett en skärpning i tillämpningen som har lett till att personer avvisats eller utvisats på upprörande sätt.

Sigge Godin har också å Folkpartiets vägnar i ett särskilt uttalande påtalat angelägenheten av att väntetiderna vägs in i asylprövningen. Särskilt angeläget är det när barn finns inblandade som har rotat sig i Sverige. När vi behandlade de här frågorna i utskottet, hade regeringen aviserat att den skulle komma med en förordning beträffande väntetidernas betydelse, och därför reserverade vi oss inte på den punkten, utan vi tycker att det är ett steg i rätt riktning. Jag tänker i mitt anförande inte i övrigt gå in på alla de frågor som finns i betänkandet, utan jag skall koncentrera mig på några motioner som jag själv har medverkat till och som behandlar framför allt kvinnors situation. I första fallet gäller det asylsökande kvinnor som har utsatts för våldtäkt. Vi har i kammaren vid ett flertal tillfällen debatterat förhållandet att våldtagna kvinnor, inte minst från Kosovo, har sänts tillbaka. När kvinnor utsätts för våldtäkt i en kris eller konfliktsituation, ingår det ofta i en systematisk förföljelse av kvinnor, där man använder våldtäkt som en del i tortyren och som ett sätt att få kvinnor att ge information om t.ex. deras män eller någon i familjen som engagerat sig politiskt. Man utnyttjar våldtäkten som ett sätt att skaffa sig information. Det ingår i en krigsstrategi. Då måste detta betraktas som tortyr och också ha avgörande betydelse för om kvinnorna skall få skydd här i Invandrarverket gör ju bedömningen att man redan vid första tillfället skall tala om allt som kan vara av betydelse för behovet av skydd. Om man inte anger vid den första utredningen att det har förekommit en våldtäkt, kan uppgiften senare betraktas som mindre trovärdig. Men det kan ju finnas mycket starka skäl för att kvinnor inte vid första utredningstillfället, så fort de kommer till Sverige, kan tala om en så förfärlig upplevelse som en våldtäkt måste vara. Därför måste man väga in i bedömningen att det kan vara mycket svårt att få kvinnor som har utsatts för våldtäkt att tala om detta i första vändan. Det skall kunna vägas in i helheten senare. Det skall inte vara till men för dem att de inte har sagt det från början. Man måste över huvud taget på ett bättre sätt uppmärksamma hur våldtäkt används som ett sätt att förnedra och förfölja människor. Det är inte heller bara kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp. Det kanske är ännu svårare för män att tala om hur de har blivit utsatta på ett förnedrande sätt. Det andra ämne jag vill ta upp i mitt anförande är anknytningsfallen. Det förekommer många upprörande fall, inte minst med personer som har varit gifta under lång tid och väntar barn eller har barn. Den person som skall söka uppehållstillstånd tvingas göra denna ansökan från utlandet eller helst från hemlandet. Det kan vara personer som av olika skäl inte vågar åka tillbaka t.ex. till Kosovo, Iran eller Egypten. Det finns många anledningar till att man inte vågar åka hem och göra sin ansökan därifrån. När det är uppenbart att personerna kommer att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning -- de är gifta, har barn osv. -- skall de inte tvingas att åka så långt bort. Det finns en risk för att de över huvud taget inte kommer ut därifrån, och det finns också ekonomiska och känslomässiga svårigheter. Det är ganska absurt att de skall behöva ge sig av så långt bort. Birgit Friggebo har tagit initiativ till att se över möjligheterna att söka från Sverige just i de fall då det är uppenbart att de sökande kommer att få stanna. Vi har fått vänta väldigt länge på denna utredning, men såvitt jag förstår är den slutförd. Jag vet inte om den ännu är officiell -- om inte sker det just i dagarna. Jag och många med mig hoppas att utredningen skall leda till ett initiativ från regeringens sida så att det blir större möjligheter att söka från Sverige. Det är, precis som Berith Eriksson sade förut, mycket märkligt att en myndighet skall gå in och bedöma seriositeten i ett äktenskap. Hur skall man kunna göra det? Här florerar verkligen moralismen. Det skall inte vara på det viset. Det skall inte vara så att man anser att kvinnor är för gamla för att gifta sig med en yngre man. Sådana saker skall över huvud taget inte ha någon betydelse i dessa fall. Det är en annan sak att vi skall vara uppmärksamma när det gäller skenäktenskap. Men för den sakens skull skall de grupper som nu drabbas mycket hårt och lider mycket av sin situation inte drabbas. Det är inte värdigt att vi behandlar dessa kvinnor på det viset. I detta fall gäller det framför allt kvinnor. Jag hoppas som sagt att man kommer att ta initiativ som gör att det blir en bättre tingens ordning i och med att utredningen nu är klar. Ny demokrati säger att man står för svenska folkets uppfattning och vet precis vad svenska folket tycker. Jag undrar om de som engagerar sig för flyktingar -- det är en mycket stor del av den svenska befolkningen -- någonsin hör av sig till Ny demokrati. Känner Ny demokrati till dem som upplåter sina hem under lång tid och försöker hjälpa människor i nöd för att de tycker att hanteringen av flyktingar är ovärdig? Har ni några kontakter med de grupperna? Det verkar inte så när man hör Arne Jansson.
Fru talman! Det sista inlägget Ingela Mårtensson gjorde är ganska anmärkningsvärt. Hon frågade om de som hjälper flyktingar hör av sig till oss. Ja, det är faktiskt mängder som hör av sig till oss. Vi får stöd i det vi säger. Vi gör också något som Ingela Mårtensson tydligen inte gör. Vi tar lärdom av de undersökningar och enkäter som görs ute hos svenska folket. Där har nämligen alla grupper möjlighet att säga vad de tycker. Detta sammanställs sedan till en helhet där det t.ex. redovisas om man är för eller emot eller tycker något annat. Då får man en ganska god bild av hur stämningarna är ute hos det svenska folket. Ingen beläggs med munkavle. Alla kan säga vad de tycker. Om Ingela Mårtensson tycker att det är fel att flertalet svenskar är emot Sveriges invandrar och flyktingpolitik är det kanske fel på svenska folket.
Fru talman! Jag betvivlar att största delen av svenska folket är emot att vi skall ha en human och generös flyktingpolitik i det här landet. Det finns stora grupper som har ett verkligt patos när det gäller att engagera sig för flyktingar. Det finns en allt större växande kritik mot den hårdhet som finns i flyktingpolitiken i dag. Den talar inte Arne Jansson om alls. Varför gör han inte det? Jo, därför att han vill föra ut budskapet att alla är emot flyktingpolitiken och vill att vi skall stänga våra gränser för flyktingarna. Det finns motioner även från Ny demokrati som går ut på att vi inte skall ta emot några flyktingar under kommande år. Jag tycker att Ny demokrati bidrar till att sprida information som inte är riktigt sann. Varför talar ni aldrig om alla dem som verkligen engagerar sig och som nu är mycket oroade över situationen? Det finns ett mycket större engagemang för att Sverige skall ta emot och ge skydd till dem som verkligen behöver det än vad Arne Jansson tror. Jag vet inte om Arne Jansson har belägg för att antalet personer med negativ inställning till invandrare och flyktingar skulle ha ökat under den senaste tiden.
Fru talman! Jag förstår av Ingela Mårtenssons inlägg att hon inte hörde mitt anförande. Det är nämligen så att vi förespråkar en mycket human flyktingpolitik. Det har vi alltid gjort. Men vi säger att den flyktingpolitik som regeringen bedriver i dag är inhuman. Den är definitivt fel. Fler och fler tar faktiskt avstånd från den. Man kan verkligen göra human flyktingpolitik på ett annat sätt. Ingela Mårtensson försöker framföra att Ny demokrati bidrar till att sprida fel information angående flyktingpolitiken. Skillnaden mellan politiker och vanliga människor är ganska fantastisk. Om man lägger fram faktum om hur det är -- siffror från undersökningar -- sprider man fel information! Man måste ju ha resultat från undersökningar för att kunna basera underlagen för kommande beslut på något. Skall vi förkasta alla undersökningar? Skall vi förkasta alla enkäter? Sverige är ett fritt land. Här har vi rätt att säga och tycka vad vi vill. Det finns olika institut som gör gallupundersökningar för att ta reda på hur trenden är i Sverige. Alla kan säga vad de tycker. Den grupp som Ingela Mårtensson företräder är tydligen fantastiskt stor. Det är i så fall jättebra. Men varför kommer den inte till tals? Varför säger man inte att man tycker att politiken är jättebra i undersökningarna?
Fru talman! Jag har alls ingenting emot undersökningar. Jag tycker att det är bra om man vetenskapligt kan bevisa något. Men faktum är ju att Ny demokrati svänger sig med en massa siffror som inte är riktiga i debatter och ute på gator och torg. Dessutom påstår en av ideologerna att svenskarna kommer att vara i minoritet i Sverige år 2056. Vad är det för vetenskap om jag får fråga? Jag tycker inte att det är värdigt att skrämma folk på det här viset i en demokrati. Jag tycker inte heller att ledamöter från Sveriges riksdag skall gå ut på ett sådant sätt. Den nuvarande partiledaren -- eller vad det heter -- i Ny demokrati har själv uttryckt just att svenskarna kommer att vara i minoritet år 2056. Hur kan man veta det?

Fru talman! När man lyssnar på de kritiska rösterna om flyktingar får man lätt den uppfattningen att Sverige enbart är ett invandrarland, som mycket generöst tar emot flyktingar i stora mängder. Men faktum är ju att Sverige sett över en längre tid är större som utvandrarland. Om vi går så långt tillbaka som till mitten på 1800-talet, finner vi att 2,4 miljoner svenskar har utvandrat till andra länder medan 2,2 miljoner har invandrat till vårt land. Vi glömmer när vi diskuterar flyktingfrågor lätt att fler svenskar har utvandrat än flyktingar har invandrat till oss. Eftersom jag är ledamot av Utlänningsnämnden har jag med stort intresse läst de motioner och utskottssynpunkter som berört Utlänningsnämndens verksamhet. Visst finns det anledning att, som utskottet framhåller, löpande överväga förändringar av arbetsformer och arbetsrutiner. Som det hitintills har fungerat har nämndens ledamöter haft alldeles för liten tid att sätta sig in i de olika ärendena. Jag anser detta faktum och även det förhållandet att vi aldrig får träffa de asylsökande vara djupt otillfredsställande. Man måste betrakta handläggningen som en form av rättegång, och under sådana förhållanden måste man ifrågasätta rättssäkerheten vid handläggningen av ärendena. Nu har det aviserats möjligheter för ledamöterna att dagen före ärendenas handläggning få möjlighet att ta del av ansökningarna och få en bättre kunskap om de aktuella ärendena. Jag ser verkligen fram emot detta. Jag hoppas att de rutinerna genomförs snarast. Ledamöternas kunskaper om de länder dit flyktingarna sänds tillbaka och om vad som händer med dessa flyktingar är också mycket dåliga. Vi måste få bättre möjligheter att få kunskap om de länder som det handlar om. Vi måste också få större garantier för att det inte händer något med de flyktingar som vi avvisar från Sverige. Av alla de uppdrag jag innehaft under min snart 25 åriga politiska verksamhet är uppdraget i Utlänningsnämnden ett av de allra svåraste. Jag går ofta från nämndens sammanträden med stor osäkerhet och tvivel huruvida beslutet verkligen blev det rätta. Det är ju människor det handlar om, och bakom varje ärende finns många gånger stor tragik och mänskligt elände. Nog tycker jag att den möjlighet som utlänningslagens humanitära paragraf ger kunde användas oftare än vad som sker nu. Låt mig till sist hoppas att den skrift om flyktingar som Kulturdepartementet utgivit får en mycket stor spridning, så att kunskapen om flyktingpolitiken blir mera utbredd och kan eliminera de värsta avarterna av flyktinghat och fördomar. Till nydemokraterna vill jag säga att ni starkt har bidragit till den negativa syn på flyktingar som finns i dag. Jag vill säga till er: Vet hut, vet sjufalt hut! Det handlar faktiskt om människor, och om ni inte har upptäckt det tidigare är det på tiden att ni börjar göra det. Det är en dubbelmoral som ni ger uttryck för när ni från denna talarstol påstår att er flyktingpolitik är human. Det stämmer inte med hur ni i verkligheten agerar. Ni talar bara om kronor och ören. Vi bor faktiskt i ett land där vi dricker sprit och äter chips och godsaker för större belopp än vad flyktingpolitiken kostar. Vi har råd att hjälpa de här människorna. Varför angriper ni aldrig de här företeelserna? Det är ni som har legaliserat flyktinghatet i vårt land, och det kommer ni inte ifrån, vilka vackra ord ni än använder.
Fru talman! Det är ganska fantastiskt, Lena Boström, hur begränsat man kan se på saker och ting. Man menar att vi har bidragit till flyktinghatet när vi har bringat fakta i dagen. Verkligheten är ibland tyvärr ganska skrämmande. Vi har råd, säger Lena Boström. I finansdebatten har bl.a. socialdemokraterna riktat en ganska intensiv kritik mot regeringen på grund av det ökade budgetunderskottet. Ni har talat väldigt mycket om pengar och ekonomi och fört fram att vi måste göra något åt förhållandena. Lena Boström kanske inte talar för partiet utan för sig själv, men nog ligger det något i att ett land är tvingat att tänka på ekonomin. Man måste se till helheten och kan inte isolera vissa små företeelser och säga att vi inte bryr oss om dem. Ett land måste byggas på en ekonomisk grund.
Fru talman! Jag är mycket väl medveten om landets ekonomi, och jag står fullständigt bakom de synpunkter som partiet har fört fram på det området. Men det handlar här om solidaritet, och partiet vill visa en solidaritet med flyktingarna. Vi måste faktiskt inse att vi inte lever isolerade från den övriga världen. Vi måste hjälpa de arma människor som flyr för sina liv och behöver skydd och hjälp i Sverige. Vi diskuterar gärna hur hjälpen till flyktingar ekonomiskt skall utformas, men dra inte alltid fram att det första som vi skall angripa och pruta på är flyktingpolitiken! Det finns säkert andra saker som ligger närmare till hands att angripa, men jag hävdar bestämt att Ny demokrati aldrig har följt en sådan linje.
Fru talman! Vårt debattämne är flyktingpolitiken, och vi talar just nu inte om något annat. Om Lena Boström tycker att regeringens flyktingpolitik av i dag är hundraprocentigt perfekt och inte går att förbättra, tycker jag att hon har en ganska fantastisk utgångspunkt. Det skulle inte finns någonting som kan göras bättre.
Fru talman! Jag är säker på att flyktingpolitiken kan förbättras, men jag är inte alls inne på den linje som jag uppfattar att Ny demokrati har i den frågan. Vad ni hela tiden är ute efter, vilket framgår av era förslag, är att pruta på alla anslag till flyktingpolitiken. Jag kan diskutera möjligheter att hitta andra lösningar, men man kan inte blunda för att arbetet måste få kosta pengar. Ni diskuterar hela tiden kronor och ören men talar aldrig om vilka behov som ligger bakom verksamheten.

Fru talman! Låt mig först säga att rubriken över detta betänkande, ''Invandrar och flyktingpolitiken'', är något egendomlig. Vi har i Sverige i dag ingen invandrarpolitik. Det är i stort sett stängt för alla som vill komma hit till Sverige och arbeta. Det lär inte bli aktuellt att ta emot sådana förrän vi blir medlemmar i den europeiska unionen. Vad det handlar om är den flyktingpolitik som vi bedriver i vårt land. Även om det kan låta hårt vill jag, fru talman, påstå att den flyktingpolitik som Sverige bedriver i dag, jämfört med den som bedrivs i övriga länder i Europa, är på väg att bli en katastrof. Skulden för det är inte bara denna regerings, utan det har länge varit så. I december 1989 beslutade den dåvarande regeringen att man skulle skärpa asyllagstiftningen. Moderata samlingspartiet och Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kritiserade det kraftigt. Efter valet 1991 gick man tillbaka till de närmast kaotiska förhållanden som rådde före decemberbeslutet 1989, och det är inte bättre i dag. Vi har här många gånger hört att man önskar och ämnar åstadkomma kortare handläggningstider. Alla invandrarministrar har sagt detta sedan jag kommit in i riksdagen 1983, men ingen har ännu lyckats med detta. Låt mig bara hoppas att någon, någon gång, kommer att lyckas. Det har i dag talats om att vår asylpolitik är dåligt förankrad hos majoriteten av svenska folket. Även om man kan tolka resultaten av opinionsmätningar på olika vis, är nog den samlade uppfattningen att politikens förankring hos dem som utser oss att representera dem i denna kammare kunde ha varit bättre. Det är ett uppenbart faktum att det bara är en liten minoritet av dem som i dag beviljas uppehållstillstånd i Sverige som är politiska flyktingar enligt konventionen. Den övervägande majoriteten har fått lov att stanna här av humanitära skäl. Det kan låta vackert, men vi skall veta att det finns miljontals människor utanför Sverige som lever under mycket sämre villkor än de människor som vi har tillåtit stanna här av humanitära skäl. Men dessa människor har inte haft pengar, kontakter eller andra resurser för att kunna ta sig hit. Jag håller med dem som säger att dagens asylpolitk strider mot den uppfattning som majoriteten av svenska folket har. I slutändan skapar det en misstro mot demokratin; om medborgarna i en demokrati märker att större delen av politikerna agerar på ett sätt som majoriteten av väljarna anser vara fel, blir effekten självfallet ett minskat förtroende för demokratin som politiskt system. Något som också är egendomligt i dagens asylpolitik är att ett stort antal människor utan pass eller andra identitetshandlingar erhåller tillstånd att stanna i Sverige. Herr talman! Om en människa flyr för sitt liv eller för sin uppfattning, måste lämna hus och hem snabbt, fly över en gräns och gömma sig för att komma in i ett land, så förstår jag att den personen inte kan ha skaffat de handlingar som kanske krävs. Men majoriteten av människorna har passerat ett antal länder och visat biljetter, pass och ID handlingar. Och så plötsligt, när de kommer till Sverige, är dessa handlingar puts väck! Det är inte svårt att förstå varför. I går fick vi en broschyr från Invandrarverket som skall förklara saken för svenska folket. Det är modernt att förklara för svenska folket -- de begriper ju inte själva hur det står till med invandrings och asylpolitiken. Även i detta fall blandar man samman just invandring och asylpolitik. Strax före mig hörde vi en talare som berättade att vi faktiskt hade en positiv utvandring från Sverige, om man räknade sedan 1850-talet. Det är mycket möjligt, men det är två helt skilda saker. De som lämnade Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var människor som var välkomna. Det fanns möjligheter för dem att klara sig i t.ex. USA, dit huvuddelen av dem åkte. Men de fick ingen hjälp. De fick klara sig själva. De belastade alltså inte det land som de kom till. Att gå ända tillbaka till 1850-talet för att rättfärdiga dagens asylpolitik är att sänka argumentationsnivån ganska djupt. Tyvärr -- det är bara att konstatera -- har vi i dag en mycket besvärlig ekonomisk situation. Jag tror inte att någon levande människa i Sverige i dag kan minnas en sämre ekonomisk situation än den som vi nu befinner oss i. Den beror på att Sverige är ett litet land. Vi har tidigare levt över våra tillgångar, och när nu våra möjligheter att producera minskar innebär det att också människors ekonomiska förutsättningar försämras. Vi har en hög arbetslöshet, och i den här församlingen tvingas vi ofta -- och det kan ingen kritisera -- besluta om neddragningar som enskilda människor upplever som mycket smärtsamma. Jag kan förstå de människor som kritiserar politikerna för de neddragningar som drabbar den enskilda människan personligen. Men, herr talman, när det gäller asylpolitiken verkar det inte som om källorna sinar, åtminstone inte om man jämför med den asylpolitik som bedrivs av majoriteten av övriga länder ute i Jag vet att det finns lediga bostäder i en del kommuner. Fastighetsägare tar gärna emot hyresgäster, och det är kommunen, staten, skattebetalarna som betalar hyran i första hand, inte hyresgästerna. Snart kommer vi att få en stigande efterfrågan, och då kommer svenska ungdomar att efterfråga bostäder som i det läget kanske inte längre finns. Herr talman! Jag har talat tidigare om dubbelmoral. Representanter för små kommuner berömmer sig av att de tar sitt ansvar, till skillnad från t.ex. Vellinge kommun i Skåne. Men de vet att det inte dröjer mer än en månad sedan flyktingarna har beviljats asyl och tillstånd att stanna i någon av de små kommunerna förrän de försvinner därifrån och kommer till Stockholm, Göteborg och Malmö och belastar dessa städers budgetar oerhört hårt. Jag vet att det står i socialtjänstlagen att den som har rätt att uppehålla sig i Sverige har rätt att uppehålla sig var som helst i landet och bli försörjd där.

Det är väl känt att vi får beröm och medaljer av andra länder för vår generösa flyktingpolitik. Men vi skall inte glömma att fråga vad de länder som berömmer oss gör i dag. De stänger sina gränser och skärper sin lagstiftning! Tanken kan ju komma över en att de kanske berömmer Sverige för att flyktingströmmarna skall riktas hitåt, medan de själva försvårar för samma personer att söka asyl där. Vi sänder ut signaler som skiljer sig helt från signaler i övriga Europa. Om utredningstiden kan väntas ta mer än fyra månader skall man kunna lönearbeta i Sverige. Det gäller inte i övriga länder i Europa. Man skall kunna bo utanför förläggningen under utredningstiden. Detta gäller inte heller i majoriteten av Europas länder. Men i Sverige har vi råd och resurser att sända ut sådana här signaler. I juni i fjol, för tio månader sedan, beviljades Motivet var då att situationen var besvärlig eller att läget var besvärligt i deras hemland. Några dagar senare skulle människor som kom från samma land ha visum för att komma till Sverige. Det är inte helt konsekvent. Skälet till att man sade att de skulle ha visum var att kapacitetstaket var nått: De kunde inte få ett värdigt mottagande. Nyligen har vi beviljat 2 000 somalier permanent uppehållstillstånd, trots att val snart skall hållas i Somalia och trots att stora delar av landet betraktas som säkra av FN i dag. Men då hade vi bråttom att bevilja dessa personer permanent uppehållstillstånd. Nyligen har vi också -- utan att riksdagen har fått säga ett smack -- beviljat 20 000 kosovoalbaner, plus eventuella anhöriga, tillstånd att stanna för evigt i Sverige. Jag förstår att människor tycker att det är konstigt att vi i riksdagen slåss och för intensiva debatter om ett fåtal miljoner ibland, och att regeringen sedan fattar beslut om miljardbelopp som i många fall raserar besparingarna. Jag påstår inte att regeringen har handlat i strid med gällande regler, men jag kan bestämt hävda att många människor tycker att detta handlingssätt är något egendomligt. Jag noterar också att ledande jurister inom Invandrarverket är mycket kritiska mot det senaste beslutet om kosovoalbanerna och t.o.m. hävdar att det strider mot svensk lagstiftning. Men det blir en match mellan Invandrarverkets jurister och regeringen framöver. En del av dem som har gömt sig i Sverige, därför att de inte har accepterat att deras skäl inte har varit tunga nog, skall nu kunna få sin ansökan omprövad och kunna få stanna här. Vi kan alltså notera att de som inte har följt svensk lagstiftning i en del fall kan premieras. Då borde logiken vara den, att även den familj som har följt svensk lagstiftning, lämnat landet och åkt tillbaka skall ha rätt att komma hit och söka asyl en gång till -- om det skall vara någon konsekvens i politiken. Man talar även nu om att asylsökande skall kunna utvisas om de begår vissa brott. Men enligt gårdagens tidningar skall taket vara högre för vissa grupper och lägre för andra grupper. Nu är det bara så, att ingen kan utvisa den person som har fått tillstånd att stanna i Sverige, baserat på att han eller hon är politisk flykting -- det innebär att man är förföljd och riskerar liv och lem i hemlandet. Man kan ju bara utvisa de människor som har fått stanna här av humanitära skäl. Det borde göras litet tydligare. Vad skall vi då göra i stället? Jag vet att det förvisso är lätt att klaga och kritisera. Men det är min bestämda uppfattning att vi bör följa den rekommendation som har kommit från UNHCR, som säger att man skall satsa på att asylsökande skall kunna återvända till sina länder. Det gör många länder i Europa i dag. De beviljar alltså inte permanenta uppehållstillstånd i den omfattning som vi gör i Sverige och som vi anser oss ha råd att göra. Herr talman! Fattigdom och dåliga sociala förhållanden kan inte vara skäl för att få komma hit och för evigt bosätta sig i Sverige. Majoriteten har åberopat just sådana skäl. Så är det tyvärr i dag, men vi har inte pengar till det. Det finns tyvärr hundratals miljoner människor runt om i världen som lever under förhållanden som vi här i Sverige svårligen kan tänka oss. Om vi skall föra en flyktingpolitik som ger korrekta signaler, som skapar respekt och tilltro i omvärlden, måste vi se till att uppehållstillstånden i huvudsak baseras på konventionsskäl och ingenting annat. Svensk flyktingpolitik har fått den effekten att många människor som i dag är välutbildade eller relativt välutbildade och som bor i länder där ekonomin och de sociala förhållandena är dåliga, lämnar sina länder och söker sig till Sverige. Det innebär att vi med vår asylpolitik dränerar de fattiga länderna, som så väl behöver sina utbildade för att kunna skapa en framtid åt de många människor i dessa länder som i dag inte ser någon som helst ljusning i tillvaron.

Herr talman! Flyktingpolitik är svårt -- och det är nog inte lätt att vara flykting heller. Jag är mycket glad och tacksam att jag är född -- utan egen förskyllan -- i ett fritt och fredligt land, och därför känner jag en viss generositet mot flyktingar. I detta betänkande behandlas många olika områden av invandrar och flyktingpolitiken, bl.a. Den frågan har tagits upp i motioner från bl.a. kds. Vi anser att det är rimligt att det blir en uppmjukning av möjligheterna att söka uppehållstillstånd under vistelsen i Sverige. Det bör vara möjligt för en utländsk medborgare att söka uppehållstillstånd utan att först lämna Sverige, om det inte råder tvivel om att vederbörande kommer att beviljas uppehållstillstånd. Utredning pågår, och ett betänkande förväntas inom kort. Kvinnors utsatthet vid sexuella övergrepp lyfts fram. Utskottet påpekar att det förhållandet att en asylsökande inte redan från början redovisar att sexuella övergrepp har skett inte får anses förringa uppgifternas värde, när de lämnas i ett senare skede av ärendehanteringen. Utskottet har initierat en granskning av Utlänningsnämndens verksamhet, bl.a. efter en motion från kds. Situationen i Kosovo är mycket besvärlig och inger farhågor. Vid socialförsäkringsutskottets offentliga utfrågning den 29 mars framkom att situationen är oacceptabel. Albanerna trakasseras ständigt av serbiska myndigheter. De demokratiska institutionerna fungerar inte på ett acceptabelt sätt. Brott mot de mänskliga rättigheterna har rapporterats och rapporteras ständigt. Läget försämras successivt. Det som också oroar är svårigheten att få information om hur situationen utvecklas, detta på grund av att olika observatörer inte beviljas tillträde till området. ESK har sedan sommaren 1993 ingen representation i Kosovo. Amnesty International har utvisats. UNHCR har endast tre personer i Kosovo, och de tvingas hålla en mycket låg profil. Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden har tidigare besökt området och planerar sedan länge en gemensam resa. De har inte lyckats få visum för inresa. Praxisutredningen har nu avlämnat sitt betänkande. Vid sin granskning av asylärenden har den funnit att det förefaller som om man vid bedömningen av asylsökande från f.d. Jugoslavien börjat använda det s.k. inre-flykt-alternativet på ett sätt som inte skett tidigare. Enligt utredningens uppfattning är det en utveckling som innebär inskränkning av de möjligheter som tidigare fanns, att få uppehållstillstånd av humanitära skäl. Utredningen anger att s.k. inre flykt numera används generellt i denna krigssituation på ett sofistikerat sätt. Flera länder i Europa verkställer inte utvisningar till Kosovo. UNHCR har framfört önskemål om att samtliga regeringar i Europa tillfälligt borde införa ett verkställighetsstopp. I förra veckan nåddes vi av information att en albansk man avlidit efter misshandel. Familjen utvisades från Sverige i höstas. Mannen fängslades vid upprepade tillfällen. Vid senaste omgången misshandlades han så svårt att han blev sängliggande och senare avled. Familjens värsta farhågor inför hemresan besannades. Även om detta skulle vara ett enstaka fall, är det ett fall för mycket. Enligt min mening är situationen i Kosovo sådan att ett verkställighetsstopp borde införas, i enlighet med svensk lagstiftning. Kds har skrivit två särskilda yttranden till betänkandet, dels om Regeringen har fattat beslut angående barnfamiljer som varit här länge. Jag antar att meningen var att alla skulle få en chans till ny prövning. Det har nått mig att polisen verkställer utvisningar ändå, ifall ny ansökan inte lämnats in. När advokaten då har fyra veckors väntetid, kan mycket hinna hända. Det var tydligen förhastat när man trodde att alla gömda flyktingar tryggt skulle kunna komma ut i vårsolen. Det finns dessutom ett antal -- hur många vet ingen -- gömda flyktingar som inte omfattas av regeringens beslut. Deras rädsla är påtaglig. De har uppfattat situationen så att de inte har något annat alternativ. Jag tror inte att de fattat sitt beslut lättvindigt. Varken den asylsökande eller de svenskar som hjälper dem orkar hur länge som helst. Jag anser att man måste söka en human lösning på även deras problem.

Herr talman! Här i kammaren har det i dag sagts att Sverige skall ha en flyktingpolitik som har förankring hos en majoritet av de svenska medborgarna. Den nuvarande, folkpartistyrda politiken -- som också är regeringens -- saknar stöd bland medborgarna. Men detta är inte något som gäller bara den svenska politiken. Det gäller även flyktingpolitiken ute i Europa; den saknar stöd bland medborgarna -- det visar undersökningar. Faktum är att den endast stöds av särintressen, som bl.a. tjänar pengar på den flyktingpolitik som bedrivs. Det saknas fortfarande en ekonomisk analys av svensk flyktingpolitik. Här i Sverige har uppehållstillstånd givits permanent när andra länder har valt andra lösningar. Jag tänker då närmast på Danmark. Asyl är ju det lösenord som behövs när man kommer till den svenska gränsen eller väljer att ge sig till känna när man väl har kommit in i landet, ofta genom människosmuggling. Det verkliga behovet av asyl kommer i skymundan. Det finns så mycket starka ekonomiska intressen i flyktingpolitiken. Dessa intressen har inte alltid avsikter som gagnar vare sig svensk ekonomi, Sverige, eller de svenska medborgarna. Genom sitt beslut den 14 april detta år har regeringen ytterligare spätt på det politikerförakt som finns när det gäller flyktingpolitiken.

Herr talman! Med nuvarande ekonomi måste vi spara, även när det gäller omhändertagandet av flyktingarna. Den nuvarande penningkarusellen är ohållbar. På något sätt gömmer man hela tiden kostnaderna -- man redovisar dem inte offentligt för medborgarna utan gömmer undan dem under olika konton. Ny demokrati har begärt att vi skall ändra på detta, att vi skall lägga korten på bordet, men det vägrar man. Man förhalar, och det tar tid. Man har tillsatt en utredare, men tiden går och besluten rullar vidare. Vad kostar då de 20 000 flyktingar som nu har beviljats permanent uppehållstillstånd denna nation? Beslutet fattades utan att i första hand riksdagen hade något inflytande -- regeringen bara offentliggjorde sitt beslut torsdagen den 14 april. Det kostar kanske bortåt 2 miljarder per år. I gårdagens debatt sades det att den svenska räntan skulle kunna sänkas om man sparade 8 miljarder. Det är lika mycket som regeringens beslut av den 14 april kommer att kosta under fyra år. Enligt vad vi kan se kommer det beslutet alltså att kosta 8 miljarder under den kommande mandatperioden. Detta enda beslut har alltså samma effekt som den gest som socialdemokraterna gjorde i den finanspolitiska debatten i går här i kammaren. Det här beslutet har alltså samma effekt: räntan går upp, hyrorna går upp, det blir dyrare att leva. Det är vad beslutet innebär! Vi kan också se skillnaden i ränta mellan Danmark och Sverige. Den uppgår nu snart till 2 %. Det visar att den svenska flyktingpolitiken påverkar t.o.m. ränte och hyresnivån, indirekt. En majoritet av medborgarna saknar förtroende för den nuvarande flyktingpolitiken. De upplever ju att det lönar sig med civilmotstånd -- det är vad de asylanter som försöker tvinga sig kvar här sedan de har fått avslag på sina ansökningar ägnar sig åt. Detta är förödande för vårt framtida rättssamhälle. Man skall alltså göra civilmotstånd i så stor utsträckning som möjligt -- det lönar sig! Antalet asylsökande per medborgare i Europa är en intressant siffra. I Sverige har vi fem gånger fler asylsökande per invånare än vad som är genomsnittet för Europa. Tala om att vi är populära bland alla som har intressen inom flyktingpolitiken! Som en föregående talare sade får vi beröm av dem. Herr talman! En debatt om kostnaderna i kronor skall föras här i kammaren även om vänstersocialisterna inte vill det. Vi skall ge människor en möjlighet att göra rätt för sig, säger de. Det är just det som Ny demokrati hela tiden har propagerat för: Låt människor göra rätt för sig! Men var finns jobben? Hälften av de arbetslösa i landet i dag är enligt ny statistik under 29 år. Då kan man tala om möjligheter. Flyktingpolitiken kostar uppskattningsvis 50 miljarder per år. Flyktingpolitiken ger resurser åt människosmugglare. Flyktingpolitiken ingår i ett mutsystem med svarta pengar. Det vill Ny demokrati angripa. Det är därför ansvariga företrädare lämnar denna kammare -- detta vill de nämligen inte lyssna på -- och det är därför flyktingpolitiken måste ändras. Herr talman! Till sist vill jag ta upp dokumentlösheten. Det system som tillämpas är upprörande. Man kastar och klipper sönder sina identitetshandlingar för att inte röja sin rätta identitet. Flatheten i den svenska flyktingpolitiken gör att detta accepteras. Det måste ske en förändring. Vi måste se vad andra länder gör. Låt oss därför införa ett system som innebär att fingeravtryck görs på de asylsökande som inte har tillförlitliga identitetshandlingar. Tack!

Herr talman! I denna debatt kommer jag i första hand att vända mig till åskådarna på läktarna. Våra kära ledamöter kanske tittar på TV. Annars kommer de att kunna läsa protokollet i morgon. Det gjordes en undersökning i TV 4 härommorgonen. Man kan ha olika åsikter om undersökningar, men denna visade att 77 % tyckte att vi skulle spara på flyktingpolitiken. 19 % tyckte att vi skulle spara på försvaret. 4 % tyckte att vi skulle spara på a-kassan. Vi står inför ett stundande valår. Därför tycker jag och många med mig att det är märkligt att inte någon av regeringens representanter deltar i debatten i denna för svenska folket, enligt vissa undersökningar, viktiga fråga. Det finns ett par socialdemokrater och några nydemokrater i kammaren. Resten lyser med sin frånvaro. Det hade säkert varit intressant för åhörarna på läktarna att höra vad de olika politiska partierna tycker i dessa frågor. Vi har många gånger sagt att vi är ett parti som utgår från verkligheten. Eftersom jag är gammal polis har jag litet kontakter. Jag får uppslag, och en del ringer till mig. Jag har fått ett brev från en invandrare som har bott här i 20 år. Jag skall läsa vad hon skriver om den svenska flyktingpolitiken när det gäller debatten kring brottslingar: ''Som jag ser det, måste en debatt kring brottslingars möjligheter att få uppehållstillstånd behandlas i tre punkter: Krav på identitetsbevisning skall kunna visas upp vid ankomst. Annars sker automatiskt direkt utvisning. Detta skulle förmodligen kunna medföra ett snabbt slut på att så många presumtiva asylsökande före ankomst kastar alla identitetshandlingar för att omöjliggöra en juridisk prövning. Det skulle förmodligen också avsevärt försvåra människosmugglingen. Denna tid är fortfarande, trots flerårig diskussion och löften om ökad effektivisering och förkortande av handläggningstiden, orimligt lång. Detta medför bevisligen sociala problem med bl.a. missbruk, som alltför ofta leder till brottsliga beteenden. Utanförskap och inaktivitet parat med osäkerhet om framtidsmöjligheter är synnerligen starka skäl till att man kan hamna i svåra situationer och ej kan klara av sin egen eller familjens förhållanden. Invandrare som har assimilerats i det svenska samhället utnyttjas alltför sällan som konsulter och rådgivare i dessa sammanhang. Naturligtvis finns invandrare som kommer till Sverige för att fortsätta en brottslig bana eller som är på flykt undan rättvisan i andra länder. Om ej förföljelse med hot om våld av dessa kan påvisas, bör direkt avvisning ske vid gränsen. Skälen till brottslighet kan också, som framgår av punkt 2. ovan, ofta härledas till den för närvarande orimligt långa handläggningstiden för prövning av uppehållstillstånd. Denna fråga bör handläggas i ett längre och ett kortare perspektiv. För att få en förbättring i det längre perspektivet krävs en förändrad och kraftigt förbättrad handläggning av asylärenden . I det kortare perspektivet, dvs. att pröva uppehållstillstånd för de flyktingar som redan är eller blivit brottslingar eller har svåra sociala problem, är det betydligt svårare att finna en lösning. Är det rimligt att dessa personer, som kanske blivit brottslingar beroende på den svenska invandrarpolitiken, skall utvisas? Är det å andra sidan rimligt att Sverige skall ta hand om asylsökande som begått brott i Sverige efter ankomsten hit?'' Detta skriver en invandrare till mig som parlamentariker. Hon har bott här i 20 år och vet allt om detta. Hon vet vad landsmän och andra gör. Hon kan detta. Hon är upprörd. Som svensk medborgare och invandrare tycker hon att den svenska flyktingpolitiken är inhuman och skapar kaos i samhället. Den skapar kaos bland invandrarna. Så här ser invandrarna själva på den svenska flyktingpolitiken. Det hade varit intressant att konfrontera kulturministern och höra hennes åsikter och motargument med vad invandrarna själva tycker om den svenska flyktingpolitiken. Det kanske blir en kommentar när kulturministern har läst protokollet, men jag tror att det hade varit intressant för de kära åhörarna på läktaren att höra detta. Jag läste i Svenska Dagbladet att det nu kommer att bli ett slags praxis i fråga om var gränsen för utvisning skall dras när man har begått brott. Det fanns exempel på en som var dömd till två års fängelse, bl.a. för misshandel och våld mot tjänsteman. Det fanns exempel på de som hade begått mindre brott; det handlade t.ex. om upprepade snatterier och rattfyllerier. Detta är en signalpolitik. De kriminella elementen känner till måttstocken för var gränsen går för att bli utvisad. Från departementets sida säger man att detta visar att man skärper politiken. Om en flykting begår brott riskerar denne att bli av med sitt tillfälliga uppehållstillstånd och åka ut ur landet. De som ägnar sig åt brottslighet känner till nivån i dag. Om de skulle riskera att bli utvisade har de alla möjligheter att krypa undan och försvinna. Regeringen satsar 100 miljoner för att polisen skall jaga dessa människor. Därmed försummas mycket annat viktigt arbete för polisen. I nästa stund beviljas plötsligt ett slags amnesti för dessa som man satsar 100 miljoner på att jaga runt på olika ställen. Det är slöseri med pengar. Vad vill denna regering i dessa frågor? Det hade varit trevlig för kammaren, och speciellt för åhörarna, att höra detta från regeringens representanter. Det hade varit trevligt om det hade blivit en debatt med de olika politiska partierna här i kammaren. Det finns ju så många intresserade unga åhörare här. Men i dessa frågor, som tidigare talare har sagt, lyser de flesta med sin frånvaro. Man vill inte gå i polemik med oss som hänvisar till vad invandrarna själva tycker om flyktingpolitiken. Herr talman! Det är i dessa dagar och tider skrämmande att se detta mycket låga intresse för de här frågorna.

Herr talman! Jag får upprepa vad jag har sagt tidigare -- brottsplats Sveriges riksdag. Regeringen har nämligen eliminerat Sveriges riksdags roll. Det står klart och tydligt i Sveriges grundlagar. För mig är det obegripligt att vi i Sveriges riksdag inte granskar regeringens roll. Jag skall läsa upp regeringsformen 9 kap. 10 §: ''Regeringen får icke utan riksdagens bemyndigande taga upp lån eller i övrigt ikläda staten ekonomisk förpliktelse.'' Men detta har man gjort. 40 000 bosnier fick stanna. Det fattade Birgit Friggebo beslut om förra sommaren utan riksdagens medgivande. Det är ett klart grundlagsbrott. Häromdagen fick 20 000 stanna. Det är också ett klart grundlagsbrott. Jag förstår varför man inte anammar Lindbeckkommisssionen. Lindbeckkommissionen säger med all önskvärd tydlighet vad den tycker att riksdagen skall befatta sig med. Det står att riksdagen är allmänintressets försvarare och regeringens kontrollant. Vacklandet mellan maktdelningen och parlamentarismens principer har gjort riksdagens roll oklar. En renodling av parlamentarismen skulle få betydelsefulla konsekvenser för riksdagens arbete. Att riksdagen utgör folkets främsta företrädare innebär inte nödvändigtvis att alla konkreta politiska beslut reellt sett avgörs i riksdagens kammare. Parlamentarismen innebär tvärtom att den praktiska politiken utformas av regeringen. Riksdagens grundläggande uppgift är att ställa regeringen inför ansvar. Det är vad jag gör just nu. Regeringen har eliminerat riksdagens roll. Det är egentligen fruktansvärt. Ingen reagerar, vilket är ännu mer fruktansvärt. Vi har talat om budgetunderskottet. Vi lånar en miljard per arbetsdag -- fem miljarder i veckan. Ändå fattar vi sådana här vansinniga beslut. Riksdagen har möjlighet att avsätta regeringen och tillsätta en ny. Det borde vi göra med omedelbar verkan. Riksdagen anger därigenom de allmänna politiska riktlinjerna för landets styrelse och har till uppgift att kontinuerligt bevaka huvudlinjerna och följa dem i den praktiska politiken. Under dagens debatt har vi fått höra att flyktingpolitiken är Sveriges viktigaste fråga, och det anser jag också. Vi ser hur det är med intresset. Birgit Friggebo har över huvud taget inte varit uppe i debatten och försvarat sig. Jag förstår det. Om man bryter mot grundlagen går man inte upp och försvarar sig. Vem skall ställa henne till svars? Och vem skall ställa regeringen till svars? Jo, det skall svenska folket göra. Jag uppmanar hela den svenska befolkningen att läsa en artikel på s. 27 i Expressen. Rubriken lyder: ''Hjälp dem att återvända!''. Artikelförfattare är Basu Alam. Han är, hör och häpna, folkpartist och byrådirektör på Statens invandrarverk. Om ni läser artikeln får ni en invandrares syn på svensk politik. Den är fantastiskt bra. För de ledamöter som är närvarande skall jag förklara hur flyktingpolitiken skall se. Jag säger ''skall'', eftersom den är förankrad hos dem som skall ta över efter oss. Dagens ungdomar skall ta över denna stora statsskuld. Det är inte kul för dem. Man måste skilja på invandrings och flyktingpolitik. Men det blandas ofta ihop. Det finns över huvud taget inga problem med invandringspolitiken. Om det finns arbeten, så kommer människor hit och jobbar. Vi måste ändra på dagens system, där flyktingar och svenska medborgare skall ha samma rättigheter. En flykting, asylsökande, skall enbart få kost och logi samt eventuellt kläder, vilket skall bestämmas från fall till fall. Det skall alltså inte finnas några bidrag. De som röker får antingen sluta eller också får de på något sätt förtjäna medel till sina extravaganser. Grundprincipen för alla -- invandrare och svenskar -- skall vara att man aldrig skall kunna få något utan att göra en likvärdig motprestation. Det är egentligen ganska enkelt. Vad skulle vi göra om granater och bomber började ramla över Sverige? Vi skulle nog fly till närliggande områden. Jag inbillar mig att vi skulle vara mycket tacksamma om vi fick skydd i Danmark, Norge eller Finland och om vi då fick kost och logi. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att jag skulle kräva att få fickpengar. Det är barockt med sådana krav. Men kom i håg att det inte är flyktingarnas fel. Felet ligger hos Sveriges riksdag. Så enkelt är det. Den nuvarande svenska flyktingpolitiken skapar tyvärr främlingsfientlighet. Så enkelt är det. Jag tycker att vi med omedelbar verkan skall lyfta ut alla kostnader som berör flyktingpolitik o.dyl. ur vår allmänna statsbudget. Finansieringen skall i så fall ske genom helt frivilliga insatser. Då får vi se hur humana alla dessa människor är, särskilt alla dessa fantastiska folkpartister som i dag förespråkar medmänsklighet och oändlig hjälp bortom gränsen för sunt förnuft. Då finge vi ett snabbt svar på frågan om de politiker i Sveriges riksdag som i dag fattar beslut verkligen är representativa för svenska folket. Det är de faktiskt inte. Jag vill påstå att i Sveriges riksdag fattas beslut. Det är alltså inte så att man fattar beslut. Det finns mycket att säga. Jag har anmält mig för tio minuter, och jag skulle kunna hålla på i ytterligare tre minuter. Det absolut viktigaste för oss inför valet är att vi vet vad vi vill. Det innebär att vi måste göra avgränsningar och koncentrera oss på de två eller tre frågor som vi anser vara viktigast. Jag tänker ta upp de frågor som jag själv tycker är viktigast. Den viktigaste frågan är den som vi diskuterar nu. Jag kallar den för flyktingeländet, och det måste lösas med omedelbar verkan. Vi har givetvis också att ta ställning i ekonomifrågan. Det finns en fråga som är viktigare än alla andra, den s.k. ram-frågan. R står för rättvisa, a står för ansvar och m står för moral. Moralen är allra viktigast men samtidigt svårast. Om vi inte får rätsida på moralen så spelar det ingen roll hur vi hanterar de andra frågorna. Det har ingen betydelse. Häromdagen kunde vi höra att nordbankschefen fick 7 miljoner i fallskärm. Rättegången kostade 2 miljoner. Det är något att tänka på samtidigt som vi här diskuterar att t.ex. dra in på a-kassan. Det kan vi aldrig göra. Vi måste syna oss själva först. Som sagt, läs artikeln på s. 27 i gårdagens Expressen ''Hjälp dem att återvända!''. Det är, hör och häpna, en folkpartist som har skrivit detta. Det är en helt otrolig artikel. Jag skulle vilja att ledamöterna läste den innan vi skall fatta beslut, men det är för sent nu.

Herr talman! I måndags besökte jag Invandrarcentrum i Gävle. Jag träffade några personer som kommer från Bosnien. De hade fått permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Dessa personer talade redan bra svenska. Några av dem praktiserade redan på svenska företag. En av männen kom från Gorazde. Det var ett par månader sedan han senast hade kontakt med sina föräldrar och systrar. I måndags visste han ingenting om dem. Vi kan naturligtvis bara föreställa oss vilka tankar som rörde sig i mannens huvud. Han kom fram till mig med tårar i ögonen. Han tackade mig personligen, han tackade den svenska regeringen och han tackade det svenska folket för att han hade fått skydd i Sverige. Jag hade ingenting att säga denna man. Jag kunde just då inte säga något. Jag fick också tårar i ögonen. Det enda jag kunde göra var att ge honom en klapp på kinden. Jag kände då att jag var representant för det goda i Sverige. Just nu byggs ett kontaktnät upp runt om i Sverige med människor som vill bidra till att de flyktingar som får uppehållstillstånd i Sverige på ett snabbt och bra sätt skall komma in i det svenska samhället och få göra rätt för sig. Vi tycks i denna kammare leva i två helt skilda världar. Vi har fått höra en uppvisning av de mest absurda argument och beskrivningar av vad svensk flyktingpolitik är och vad den kan åstadkomma. Flyktingpolitiken handlar bara om kostnader. Den handlar bara om brott. Den handlar bara om smuggling. Den handlar om att regeringen bryter mot svensk grundlag. Den åstadkommer räntefluktuationer på marknaden. Det finns inget negativt argument som inte används av vissa personer i denna kammare för att smutskasta det som är gott Sverige. Jag är glad och stolt över det betänkande som socialförsäkringsutskottet har lagt fram. Alla partier utom ett är totalt eniga -- så när som på en enda liten punkt -- över den svenska invandrar och flyktingpolitiken för det kommande budgetåret. Vi har i dag i denna kammare fått höra från ett håll att allting är fel med svensk flykting och invandrarpolitik. Ute på stan, i uttalanden i tidningar osv., kan man från samma håll få höra att alla partier i Sverige och regeringen har anpassat sig till Ny demokrati. Hur kan det gå ihop? Ny demokratis ordförande har gett oss beskedet att deras kampanj utåt mot flyktingar har åstadkommit sådant obehag för partiet att den måste tonas ned inför valrörelsen. Det bådar gott. Det visar att den stora enighet som finns från samtliga andra partier, medier och engagerade människor nu bär frukt. Det är uppenbarligen en del i detta parti som ännu inte har förstått de nya tongångarna. De går på, precis som de har har gjort under de gångna tre åren i denna kammare. De har ännu inte förstått de nya signalerna.

Herr talman! Jag vill gå upp i talarstolen för att kunna se invandrarministern i ögonen i stället för i nacken när jag upprepar vissa av mina frågor. Kultur och invandrarministern var inte här när jag läste upp ett brev från en invandrare som har bott här i 20 år och denna persons syn på problemen med invandrare, flyktingar och brottslighet. Jag kommer att återkomma vid en frågestund för att få svar på dessa frågor. Jag håller med kulturministern om att vi lever i två världar. Brevet jag läste upp är från en värld som jag kallar för verkligheten. Brevet är från en invandrare som har upplevt vår flykting och invandrarpolitik och som är kritisk mot den. Sedan tycker jag mig spåra en föraktfull ton hos kulturministern när det gäller vissa saker, t.ex. det brev som jag läste upp. Det var en fnysning åt vad en invandrare själv har gett uttryck för. Kulturministern hänvisade till ett besök i Gävle. Men kulturministern redovisade inte den uppfattning som framkom hos elever i den första årskullen på gymnasiet i Gävle när de besvarade ett antal frågor. 55 % tror att utlänningarna kommer till Sverige för att utnyttja våra sociala förmåner. 70 % tycker att de som begår brott skall utvisas. 47 % anser att fler invandrare inte skall släppas in. 80 % anser att först skall landets egna befolkning ha arbete. Detta var de skolelevers uppfattning i dessa frågor som Birgit Friggebo besökte i Gävle. De är framtida väljare. Jag tror att vi som representanter för Sveriges folk skall ha detta i bakhuvudet. Om vi inte lyssnar på dessa röster från framför allt ungdomarna, kommer vi att skapa ett mer främlingsfientligt samhälle än det som finns i dag. Det ansvaret har vi som representerar Sveriges folk.

Herr talman! Kulturministern! Jag skulle gärna vilja har svar på en enkel fråga. Är kulturministern medveten om att hon har begått ett grundlagsbrott? Jag skulle gärna vilja ha ett svar. Hon har faktiskt begått ett brott. Det är i sig fruktansvärt. Expressen som Basu Alam, representant för Folkpartiet och byrådirektör på Statens invandrarverk, har skrivit? Vi i Ny demokrati ställer till hundra procent upp bakom den artikeln.

Herr talman! Jag har en fråga till kulturministern. Anser kulturministern att Sveriges invandrar och flyktingpolitik har en bred förankring i det svenska samhället? Kulturministern har besökt Invandrarcentrum i Gävle. Där har man gjort en utredning om åsikterna hos eleverna i första årskursen i gymnasiet. 70 % av eleverna sade att invandrare skall utvisas när de begår brott. Kulturministern har nu sett till att fyra bosnier och en somalier dömda för brott i Sverige skall få stanna tillfälligt eller permanent. Det har regeringen bestämt i ett praxisbeslut. De tre som får tillfälliga uppehållstillstånd har följande bakgrund. En är dömd till två års fängelse för grov misshandel. Den andre är vid tre tillfällen dömd till dagsböter och har suttit en månad i fängelse. Brottsrubriceringarna lyder: misshandel, hot mot tjänsteman, snatteri och rattfylleri. Den tredje är dömd för två snatterier och misstänkt för ytterligare några snatterier.
Herr talman! Kulturministern! Jag vill ställa en fråga när det gäller kostnaderna. Anser kulturministern att svensk flyktingpolitik inte påverkar svensk ekonomi?
Herr talman! Låt mig först betona att jag inte har några som helst ''barn'' med Ny demokrati. Min uppfattning om den svenska asylpolitiken kom till långt innan det partiet ens var påtänkt. I vissa frågor har detta parti inställningar och uppfattningar som ligger miltals ifrån det som jag står för. Statsrådet sade att utskottet var totalt enigt, så när som på ett parti. Det är sakligt korrekt. Jag vågar med bestämdhet hävda att enigheten om den förda asylpolitiken inte är lika total utanför detta hus. Jag bryr mig inte om att bolla med siffror från den eller den undersökningen, men mitt sammantagna intryck är att den asylpolitik som i dag förs inte är förankrad hos en majoritet av det svenska folket. Sedan talade statsrådet om att ett antal bosnier hade fått praktikplatser i Sverige. Det är i och för sig mycket trevligt för dem. Men jag känner många svenskar som har blivit arbetslösa och som under den tid då de stämplar icke kan erhålla någon praktikplats. Det hade varit något klädsamt om också dessa arbetslösa kunde erhålla den möjligheten. Vi har nu det högsta antalet arbetslösa någonsin och en dålig ekonomi, främst beroende på tidigare regeringars försyndelser. Det är då förvånansvärt att vi har en asylpolitik som skiljer sig vida från den som i dag bedrivs ute i Europa. Min fråga till statsrådet är: Av vilka skäl anser vi i Sverige oss att i nuvarande läge ha råd att driva en asylpolitik som saknar motsvarighet i varje annat land i Europa?

Herr talman! Vi har många problem i Sverige, stora ekonomiska problem. Det ställer stora krav på oss i regeringen och på Sveriges riksdag. Vi måste fatta många svåra beslut. Det är klart att det vore bra att de partier som nu åstadkommer turbulens när det gäller den ekonomiska politiken och aldrig kan bestämma sig för vilken fot de skall stå på -- de hoppar från tuva till tuva, från ena dagen till den andra -- kunde ta och strama upp sig litet grand, så att osäkerheten på marknaden blev mindre. Då kunde man arbeta vidare på den grund som är lagd för en bättre ekonomisk utveckling. Det finns också problem inom flyktingpolitiken och invandrarpolitiken. Här har det lagts fram en rad förslag under de gångna åren för att man skall kunna komma till rätta med dessa problem. Det handlar om smuggling, om utvisning på grund av brott, om dyra kostnader för förläggningar och en rad andra saker. Detta har konstruktivt diskuterats i denna kammare. Förslagen har konstruktivt bearbetats i utskotten. Och man har sedan fattat beslut. Samtliga partier har deltagit för att åstadkomma förbättringar. Det är en sak.

Det är riktigt att det finns olika uppfattningar i det svenska samhället om invandrar och flyktingpolitiken. Men det är också riktigt att det finns väldigt mycket mytbildning kring vad den svenska flyktingpolitiken egentligen innebär. Det finns en del människor i denna riksdag som har ansvar och som deltar i och underblåser denna mytbildning. De försöker aldrig att ta reda på hur det är i verkligheten för att kunna tala om hur sanningen egentligen är. Jag har inte hört ett ord i dag från de som är mycket kritiska när det gäller alla de människor som under senare år har kommit till Sverige och nu får skydd. Jag har inte heller hört någonting om vad detta betyder för dessa människor. Det finns också många svenskar och gamla invandrare som deltar i arbetet för att göra det bästa av den här situationen och som stöder dem som kommer hit. Jag har nu fått en del frågor. Jag har fått dem många gånger tidigare. Det har förts otaliga debatter i denna kammare under de gångna åren då dessa frågor har besvarats. Men de återkommer ändå gång på gång. Den allvarligaste kritiken som här har förts fram är att regeringen skulle ha begått grundlagsbrott. Detta granskas för närvarande i konstitutionsutskottet. Jag är alldeles övertygad om att konstitutionsutskottet på denna punkt kommer att säga att regeringen har följt Svea rikes lagar. Det är självklart att det skall gå till på det sättet. När det gäller flyktingpolitiken finns det en del som har krav på att den skall följa uppgjorda planer, att den skall vara konsekvent och att den inte skall vara ryckig. Det är naturligtvis vällovliga önskningar för att man skall få en bra politik. Men vad man egentligen är ute efter är att man vill ha allt eller intet. Först då blir naturligtvis flyktingpolitiken begriplig. ''Stäng alla gränser, släng ut alla människor!'' Det är väldigt begripligt. ''Öppna alla gränser. Låt alla komma hit, och låt alla stanna!'' Det är också väldigt begripligt. Vi har en biståndspolitik i Sverige som innebär att vi ger pengar till andra länder för att de skall utvecklas. Vi når mycket få människor med den biståndspolitiken. Men jag har aldrig hört någon säga att vi skall sluta att ge pengar, därför att vi bara når några få, därför att vi inte kan hjälpa alla. Det förhåller sig på samma sätt med flyktingpolitiken. Det faktum att vi inte kan hjälpa alla innebär inte att vi skall avstå från att hjälpa dem som vi kan hjälpa. Vi gör så gott vi kan. Herr talman! Jag tycker att riksdagens ledamöter, när de under sommaren och så småningom under den gryende hösten skall gå ut i en valrörelse, har en förpliktelse att ta upp debatter och diskussioner om invandrar och flyktingpolitiken. Men låt den debatten bygga på kunskap om hur det faktiskt förhåller sig. Vi från regeringen har försökt att bidra till denna kunskap genom att skicka ut en broschyr till alla hushåll. I denna broschyr pläderas det inte för en viss flyktingpolitik, utan man försöker att redovisa en del grundfakta. Även detta kritiseras av dem som är kritiska mot flyktingpolitiken. Man vill naturligtvis inte att grundfakta om hur det fungerar skall nå ut till människor.

Herr talman! Visst har denna regering sett till att öka exempelvis antalet utvisningar av utländska medborgare som begått brott. 1990 var antalet utländska brottslingar 31 000. Av dessa utvisades 300--400. I dag utvisas ca 700 av dessa drygt 30 000 brottslingar. Så visst har man ökat antalet utvisningar bland dem som begår brott i Sverige. Men som jag tidigare redogjorde för och som min kollega Arne Jansson redogjorde för i detalj har denna regering i dag angett signalen för hur många brott man kan begå utan att riskera några så drastiska åtgärder som att bli utvisad. Detta ger fel signaler. Slutligen talade Birgit Friggebo om skydd i Sverige. Vari låg det humana i att plötsligt bevilja 40 000 bosnier uppehållstillstånd medan man samtidigt börjar att jaga dem som har skydd i Sverige. Det är människor som har levt och fungerat här i 3--7 år. Dem visar man ut. Är det att ge dem skydd i Svensk flyktingpolitik är kaos. Sveriges invandrarpolitik är som ett bingolotto, vilket en representant som har bott här i 20 år har skrivit. Statsrådet Friggebo! Detta skall vi debattera vid en frågestund. Jag skall då redogöra för hela brevets innehåll. Då vill jag ha svar på dessa frågor. Vi skall inte uppehålla oss vid dessa i dag. Visst, vi skall hålla oss till sakfrågor i valrörelsen. De främsta kunskaper jag kan få är från de som är invandrare, som har bra positioner här i landet och som anlitas av ett antal myndigheter i Sverige på grund av sina språkkunskaper och kulturella kunskaper. Jag kommer att föra ut deras budskap, för jag litar på att de är seriösa. Men det kommer då att bli svidande kritik även från dem som själva är drabbade av denna flykting och invandrarpolitik.
Herr talman! Jag ställde två frågor till statsrådet, men jag fick inte svar på en enda. Det är väl brukligt i dessa sammanhang. Men jag vill återupprepa en fråga som är ganska lätt att besvara: Anser kulturministern att Sveriges invandrar och flyktingpolitik har en bred förankring i det svenska samhället? I sitt anförande anklagade statsrådet plötsligt andra partier för att ha orsakat turbulens i den ekonomiska politiken. Vad gör då statsrådet som plötsligt beviljar kollektiva uppehållstillstånd för 40 000 individer? Det är 1,7 miljarder kronor hit och en halv miljard dit. Är inte det att orsaka plötsligt ekonomiskt kaos?
Herr talman! Jag vill också upprepa min fråga. Antingen hör inte vår kulturminister eller också vill hon inte eller kan hon inte höra. Min fråga var: detta sammanhang nämnde jag att räntan i Danmark, där man för en annan flyktingpolitik, i dag ligger 1,7 % lägre än vår. Ändå har de en arbetslöshetssituation som är liknande vår. Eftersom vi nydemokrater anklagas för att inte vara sakliga vill jag för invandrarministern kort återge en intervju med kosovoalbaner vid flyktingmottagningen i Ystad den 27 maj 1992: -- Varför kom ni till Sverige? Vi ville visserligen komma till ett land som ligger närmare, eftersom det är en lång och besvärlig resa hit. Men vi känner oss säkrare i Sverige. -- Vem har upplyst er om att Sverige tar emot flyktingar? -- Har någon svensk ambassad eller liknande gjort något? -- Nej, men vi ser för det mesta på albansk TV. -- Vad arbetade ni med? Vi har samtliga varit studerande vid universitetet. -- Hur bodde ni? -- Vi bodde alla i lägenheter som vi hyrde. -- Hur kom ni hit? -- Vi åkte alla tåg till Belgrad, dit vi tog oss på olika sätt. Dessutom har vi det gemensamt att vi alla lånat pengar av vänner och släktingar. I slutet av intervjun frågade vi vilka förväntningar de hade. Då kom det fram att det inte hade något med religionen att göra att de kom hit, utan att det var av ekonomiska skäl.

Herr talman! Statsrådet talade här om att någon eller några i form av populism hoppade från tuva till tuva. Om jag bad landets ledande politiska ledarskribenter att tala om vilket parti som mest har hoppat från tuva till tuva, så förbjuder mig min enkla men goda uppfostran att nämna namnet på det partiet. Statsrådet talade också om mytbildning. Är det någon som har bidragit till mytbildning avseende en stor grupp invandrare så är det fru statsrådet. Beskyll inte andra för mytbildning! Herr talman! Jag förstår mycket väl att det är svårt för statsrådet att med den korta tid hon har till sitt förfogande besvara samtliga frågor från fyra ledamöter. Icke heller mina frågor blev besvarade, vilket jag accepterar.

Jag begär bara, fru statsrådet, att få ett klart svar på denna fråga.
Herr talman! Kulturministern besvarade inte heller mina frågor, utan hon hänvisade till att konstitutionsutskottet skall uttyda om ifall regeringen har begått ett grundlagsbrott. Jag skall åter läsa upp vad som står i 9 kap. 10 § regeringsformen: Regeringen får icke utan riksdagens bemyndigande taga upp lån eller i övrigt ikläda staten ekonomisk förpliktelse. För min egen del står det klart och tydligt att Sveriges riksdag har begått grundlagsbrott. Jag ställde också en annan fråga om ifall kulturministern hade läst gårdagens artikel av Basu Alam, folkpartist och byrådirektör vid Statens invandrarverk. Han vill att man skall hjälpa flyktingarna att återvända. Om hon inte har läst artikeln, så skall jag se till att hon läser den, för att få veta om hon ställer upp på vad han säger i artikeln.
Jag skall försöka att snabbt svara på några av frågorna. Regeringen fattade i förra veckan beslut om några personer som kom från länder där det pågår krig. Frågan från våra myndigheter var hur dessa personer skulle behandlas, eftersom de hade begått brott. Den fråga regeringen hade att ta ställning till var om det över huvud taget var möjligt att sända tillbaka dessa personer till sina länder. Vårt svar blev: Vi kan i dag inte skicka tillbaka människor till Bosnien för att där bli kanonmat. Dessutom är det rent praktiskt svårt att skicka tillbaka dessa människor. Det vore inhumant. Dessa personer fick då tillfälliga uppehållstillstånd i vårt land. De finns här och kan under inga omständigheter utvisas. Det betyder inte att de fått något löfte om att permanent få stanna här i Claus Zaar frågade om svensk ekonomi påverkas av svensk flyktingpolitik. Självklart påverkar alla utgifter och inkomster svensk ekonomi. Frågan är bara vilken värdering man gör av vilka kostnader och intäkter som vi skall ha i den statliga budgeten. Riksdagen skall strax fatta beslut i bred förankring om att ta på oss de omedelbara utgifterna för flyktingpolitiken just nu. Gör man en sammantagen kalkyl av invandringens effekter på svensk ekonomi, skall man finna att de under årens lopp har varit positiva. Det kommer dessutom nya utredningar via Invandrar och flyktingkommittén, som just har fått i uppdrag att studera dessa saker. Men det intressanta är vilken värdering man har av att man kan hjälpa till och ge skydd åt de människor som massakreras och slaktas, numera t.o.m. i vårt närområde i Europa. Claus Zaar läste upp en tidningsartikel om personer som kom från Kosovo 1992. Jag vill bara hänvisa till den utfrågning som utskottet har haft beträffande situationen i Kosovo. Utfrågningen finns återgiven i en bilaga till detta betänkande. Jag rekommenderar den till läsning. Sten Andersson i Malmö frågade om vi skall bedriva en asylpolitik samtidigt som andra länder i Europa bedriver en annan asylpolitik. Sveriges asylpolitik bestämmer Sveriges riksdag ensam om. Som jag har sagt tidigare har den en bred förankring. När vi närmar oss Europa, måste vi försöka åstadkomma en samordning av flyktingpolitik och invandrarpolitik. Kan vi åstadkomma ett sådant internationellt samarbete, är jag övertygad om att den totala effekten i Europa blir en mer generös flyktingpolitik. Jag vet inte om jag skall svara på John Bouvins frågor. Han är så -- ja, man får kanske inte säga sådant i Sveriges riksdag -- men de fullmakter som regeringen har skaffat sig beträffande upptagande av lån ger regeringen möjlighet att fatta beslut. När det gäller iklädandet av ekonomiska förpliktelser är det regelverken för de olika politikområdena som styr det ekonomiska utfallet. Bedömningen av det ekonomiska utfallet redovisas varje år i budgeten. Senast i måndags lade regeringen fram en prognos om vad utfallet skulle bli, om man följer våra grundläggande lagar och regelverk. Det är nästan litet genant att behöva stå här och undervisa en man, som är ledamot av Sveriges riksdag, om de grundläggande reglerna för hur vårt samhälle fungerar.

Vi försöker göra så gott vi kan. Vi försöker hjälpa så många människor som vi över huvud taget kan.

Herr talman! Jag tackar för erkännandet att den svenska flyktingpolitiken verkligen påverkar Sveriges ekonomi. Vi vet i dag hur dålig den ekonomin är. Det finns då också behov av att förändra den i det kaos som har uppstått. Det sker en osund verksamhet i skydd av både biståndet och flyktingpolitiken. Det förekommer mutor och svarta pengar i mycket stor omfattning. Jag vill fråga invandrarministern hur det är med de positiva delarna. Hur stor del av de taxerade inkomsterna kommer från våra invandrare? Det vore intressant att få veta det.
Herr talman! Har har respekt för att ett statsråd på grund av tidsbrist kanske inte kan delta i en debatt i riksdagen som rör hennes fögderi. Ett faktum är att statsrådet har suttit här under hela debatten och lyssnat. Men hon går inte upp förrän klockan är en minut i tolv. Det innebär att debatten blir något förryckt. Det hade varit bättre om hon hade deltagit tidigare. Jag är, fru statsråd, väl medveten om att Sverige åtminstone hittills har bestämt sin egen politik. Har vi samma utveckling av ekonomin som tidigare regeringar är skuld till, lär vi inte vara ensamma alltför länge framöver. Min fråga löd: Vilken naturlag säger att Sverige av alla länder i Europa skall bedriva en asylpolitik, som gör att Sverige totalt skiljer sig både från våra grannar och från de länder som befinner sig längre från oss men i samma världsdel? För mig men framför allt -- och det är det viktigaste -- för massor med människor utanför detta hus i hela vårt land vore det angeläget med ett svar på den frågan.

Herr talman! Som svar på kulturministerns påstående vill jag säga att jag är väldigt glad över att jag inte begriper detta system, som medför att vi lånar 1 miljard kronor per dygn. Jag vill för tredje gången fråga kulturministern -- men jag väntar mig inte något svar -- om hon har läst artikeln i Expressen, som förklarar hur en invandrare ser på saken. Den är faktiskt väldigt bra, och Ny demokrati instämmer till 100 %. Är invandrarministern på det klara med att den verksamhet som Sveriges regering bedriver inte stämmer överens med vad svenska folket tycker och tänker? Demokratin kan vi lägga på sophögen.
Herr talman! Med risk för att bli tjatig måste jag upprepa min fråga till kulturministern för tredje gången. Med tanke på alla opinionsmätningar, som statsrådet uppenbarligen inte bryr sig om, frågar jag: Anser kulturministern att Sveriges invandraroch flyktingpolitik har en bred förankring i det svenska samhället?

Herr talman! Besluten om invandrar och flyktingpolitiken i detta land fattas av Sveriges riksdag. Vi skall nu gå till beslut. Det föreligger ett betänkande, som är enhälligt utom på en enda punkt, där Ny demokrati skiljer ut sig. Alla andra partier är eniga. Svenska folket har valt sina representanter till denna riksdag. Det betyder att representanterna för det svenska folket är djupt eniga om flyktingpolitiken. Därmed finns det en bred förankring. Det utesluter inte att det finns många olika uppfattningar i många olika frågor när det gäller flyktingpolitiken. Låt mig bara ta en. Vi hade en mycket stor attitydundersökning förra hösten. En majoritet av det svenska folket tyckte att vi skulle ha en restriktivare invandringspolitik. Sedan frågade man på olika punkter var förändringar skulle åstadkommas. En fråga var om folk tyckte att vi skulle bli generösare med att ta emot fattiga människor, människor som kommer från fattiga länder. Det var en betydande majoritet som tyckte det. När det gäller den uppfattningen finns det ingen förankring här i Sveriges riksdag, därför att det inte utgör skäl för att få komma till Sverige, söka asyl och få uppehållstillstånd här över huvud taget. Men samtidigt visar det att det finns en mänsklig uppfattning hos många människor i Sverige -- dvs. man vill vara med och hjälpa till när det gäller de människor som man tycker synd om. I detta fall handlade det om fattiga människor, inte om människor som var förföljda på grund av krig, diktatur osv. Vi får väldigt många olika signaler när det gäller flyktingpolitiken. Om jag skall sammanfatta dem är det så att man inte är särskilt intresserad av dem som ännu inte har kommit hit. När det kommer ganska många hit blir man orolig och undrar: Är det inte för många? Kostar det inte för mycket? Men om man tittar på de människor som redan är här, som redan har kommit hit, finner man att väldigt många säger: Jag tycker så hemskt synd om dem, om de skall behöva återvända hem. Kan de inte få stanna? Kan inte just de som jag känner få stanna här, för jag tycker personligen att det är synd om dem? Det är klart att det inte går att bygga upp en skyddspolitik och en flyktingpolitik på sådana signaler. Men det finns alltså en signal om ett mänskligt beteende här i Sverige, om en humanitet -- vi skall försöka hjälpa människor som har det svårt. Då är det en uppgift för oss som politiker att försöka omforma detta i regler och bestämmelser som objektivt kan hanteras av våra myndigheter -- och de finns där och tillämpas. I grunden handlar det om att ge människor som flyr från förföljelse, tortyr och krig möjlighet att göra det och om att människor som av olika humanitära skäl inte kan återvända hem också slipper göra det. Jag är fullt medveten om att det inte är lätt att föra diskussioner om flyktingpolitiken, därför att man också måste ha en ganska omfattande kunskap om de länder som de asylsökande kommer från. Det är naturligtvis inte många förunnat att hinna läsa alla rapporter från Amnesty, från Utrikesdepartementet, från FN:s flyktingkommissarie o.d., utan det blir ofta fråga om ett förtroende för de människor -- politiker och myndighetspersoner -- som fattar beslut. Här återstår mycket när det gäller att skapa ett förtroende för att vi på rättvisaste möjliga sätt ger de människor skydd som behöver det. Jag har upplevt att riksdagens partier är besjälade av att vi har en sådan politik här i Sverige. Det finns i denna kammare, tyvärr, undantag som använder varje argument och varje möjlighet till att smutskasta politiken, smutskasta invandrarna och smutskasta flyktingarna samt till att så oro och främlingsfientlighet bland oss.

Herr talman! Vi hade ju en genomgång av våra ståndpunkter här mellan kl. 9 och kl. 12. Sedan kom en ny debatt i gång, och det är väl inget fel i det. Jag tycker bara att invandrarministerns förlängning av debatten har inneburit att Claus Zaar och John Bouvin har fått alldeles för stor uppmärksamhet. Jag tror inte att någon här i kammaren tycker att det är särskilt bra. Jag hoppas således att vi nu kan avsluta den här debatten.
Herr talman! Jag blev litet förvånad över kulturministerns sista utsaga, nämligen att vi smutskastar invandrarna, flyktingarna och flyktingpolitiken. Det är helt fel. Då har kulturministern inte förstått vad vi kritiserar. Vi kritiserar invandringspolitiken. Vi tycker att det är den som är fel. Vi smutskastar definitivt inte invandrare och flyktingar som statsrådet här talade om.

Herr talman! Jag kan börja med att instämma i den kritik som Ingvar Johnsson hade mot propositionen och behandlingen av ärendet. Det är inte första gången frågan om statens roll som arbetsgivare diskuteras. Vi hade flera gånger i arbetsmarknadsutskottet förut när jag satt i det utskottet uppe frågan hur staten skall hantera personalpolitiken osv. Vi förde då fram att staten bör vara ledande i personalpolitiska frågor. Staten släpper nu sin kontroll och möjligheten att vara ledande när det gäller lönebildningen. För mig verkar det konstigt. Här går man in i en organisation som SAF, som jag inte ser som en företagsorganisation. Den har också en politisk roll, något som staten borde hålla sig ifrån men ändå ha kontroll över sina egna företag. Nu släpper man den totalt ifrån sig. Jag kan faktiskt inte förstå detta. Att Samhall har hamnat under SAF är för mig helt obegripligt. Jag tycker att det är ett konstigt sätt att agera. I andra sammanhang säger den borgerliga regeringen att konkurrens är bra och monopol är fel. Det får man höra i alla andra sammanhang utom när det gäller kontrollen över lönebildningen och de statliga företagen. Då skall de statliga företagen in i den största arbetsgivarorganisation som vi har på arbetsmarknaden. Det går inte ihop, om det nu inte är andra mål och medel man är ute efter. Vad syftet är är det svårt att säga, för det går faktiskt inte att utläsa vare sig i betänkandet eller i propositionen. Herr talman! Bengt Hurtig har i konstitutionsutskottet lämnat en meningsyttring med anledning av förslaget på två moment, nämligen mom. 1 och 6. Jag yrkar härmed bifall till meningsyttringen.

Herr talman! Betänkandet handlar om ombildningen av arbetsgivarorganisationen på det statliga området och därtill kopplade grundlagsförändringar. Syftet med förändringen, liksom med de tidigare förändringarna inom det statliga arbetsgivarområdet, har varit att skapa en från regering och riksdag mer självständig arbetsgivarorganisation. Den skall kunna samverka på likartade villkor med andra arbetsgivarorganisationer. Den skall framför allt ta ett större ansvar för en lönebildning som främjar samhällsekonomisk balans och konkurrenskraft. Lönebildningen på det statliga området skall inte vara en politisk fråga, som regleras i efterhand i riksdagens utskott efter det att avtal träffats som kanske inte ryms i myndigheternas anslagsram. Det skall vara en fråga för myndigheterna att i samverkan se till att avtalen anpassas till fastställda anlagsramar eller finansieras genom effektiviseringar eller andra kostnadsreduceringar inom området. Propositionen har därför inriktats på att skapa en organisationsform som både fyller konstitutionens krav på regeringens lednings och styrfunktion och ändå är så pass fristående att löneavtalen anpassas till myndighetsanslagen utan att det leder till krav på uppräknade anslag. Det här förslaget kommer inte att lösa alla de problem vi har. Det är ett steg på vägen. Det kommer även fortsättningsvis att ställas krav på den politiska nivån att inte lägga sig i lönefrågor. I utskottet är det främst frågan av vem och hur styrelsen i det föreslagna arbetsgivarkollegiet skall utses som har vållat diskussion. Utskottets majoritet har uppfattningen att den lösning som föreslagits i propositionen ligger inom grundlagens ram och också bidrar till att skapa större självständighet för den nya myndigheten, arbetsgivarkollegiet. Vi har konstaterat att modellen där regeringen utser ledamöterna i kollegiet innebär att stadgandena i 1 kap. 6 § regeringsformen om att regeringen styr riket respektive i 11 kap. 6 § första stycket om myndigheters lydnadsplikt är beaktade. Vi anser också att det skulle innebära en onödig begränsning i myndighetens oberoende ställning om också styrelsen skulle utses av regeringen. Vi ser inga hinder för att alla statliga myndigheter skall kunna vara goda arbetsgivare med den föreslagna organisationen. Utskottet avstyrker därför de aktuella motionsyrkandena. Herr talman! Med hänvisning till det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I samband med förslaget från regeringen har det dykt upp en fråga om försäkringskassornas arbetsgivaransvar och om förslaget innebär en förändring på detta område. Jag tycker att det är bra att utskottet konstaterar att förslaget inte innebär någon sådan förändring. Det som gäller nu kommer också att fortsätta att gälla. Jag vill gärna citera från utskottets betänkande: ''I lagen om allmän försäkring föreskrivs att anställnings och arbetsvillkor för tjänstemän vid försäkringskassorna skall fastställas under medverkan av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Med stöd av ställföreträdarlagen sker statens medverkan för närvarande genom Statens arbetsgivarverk eller myndighet som regeringen bestämmer. Genom en övergångsbestämmelse avses ställföreträdarlagen fortfarande gälla för försäkringskasseområdet.'' Jag vill med detta anförande göra konstaterandet att det är viktigt att detta står i betänkandet, så att man inte skall tro att förslaget i sig kommer att innebära någon förändring när det gäller arbetsgivaransvaret.

Herr talman! Det ärende som vi nu skall debattera och så småningom också avgöra handlar om fastighetsförvaltningen och den statliga lokalförsörjningen. Utskottet tar upp frågor som berör Statens fastighetsverk och Statens lokalförsörjningsverk, tillstyrker anslag, tillstryker låneram och en del andra ting i sammanhanget. I dessa sakfrågor är utskottet enigt. Vad vi är oeniga om är en fråga som kom upp under behandlingen av ärendet i utskottet. Vi kunde då konstatera att diskussionen vad gäller den gamla stridsfrågan om avvecklingen som sådan nu inte var aktuell att fortsätta. Det vi behövde diskutera var det sätt på vilket avvecklingen hade inletts och delvis också genomförts. För den sakens skull skaffades in upplysningar genom det som på modern svenska kallas för en hearing. Det visade sig då, för att inte ta till överord, att frågan som sådan, dvs. Byggnadsstyrelsens omställning, var erbarmligt illa skött. Självfallet drog vi den slutsatsen att detta på något sätt måste följas upp. Vi kunde konstatera att en del av frågan hade en komplicerad juridisk karaktär. De delarna undersöks för närvarande av Justitiekanslern. Frågan är om delar eller stora delar skall lämnas över till åtal. Den delen var självfallet inte föremål för diskussion i utskottet. Vi kunde bara konstatera att det var en del i den något röriga bild av avvecklingen som presenterades för oss. Vad som däremot var intressant att försöka få ett grepp om var den roll som regeringen spelat och hur den politiska ledningen för verksamheten hade utövats. För att få ett bättre underlag i den delen försökte vi från socialdemokratiskt håll att få in kompletterande upplysningar via en begäran från utskottets sida. Vi kunde då konstatera att det inte fanns stöd för den typen av förfrågan till regeringen. Det var med ett beklagande som vi kunde notera att vid en omröstning avvisades med ordförandens utslagsröst en propå om att man skulle infordra en redogörelse för vad som egentligen departementet och departementsledningen hade gjort respektive inte gjort i denna omställningsprocess, som innehöll så mycket av märkligheter. Nu står vi framme vid ett färdigjusterat betänkande. Vi kan då läsa följande i slutet av reservationen från företrädare för regeringspartierna. Det gäller alltså det förlopp som vi ville ha en begäran om upplysningar om. Där står: ''Utskottet har på denna punkt begärt en komplettering av redovisningen vad gäller regeringens roll i avvecklingsprocessen.'' Det skriver man alltså i sin reservation. Det skulle vara oerhört intressant att få höra regeringspartiernas företrädare förklara hur denna begäran har utformats. Utskottet har med ett majoritetsbeslut avvisat just denna begäran. Jag kan upplysa kammaren om att utskottsmajoriteten självfallet har denna typ av begäran i sin text. Men det spännande här är: Hur har minoriteten ett underlag för sin i reservationen framställda text, där man säger att utskottet har begärt in en sådan komplettering? Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att denna fråga i en eller annan mening dess värre -- och jag vill understryka detta -- kommer tillbaka till kammaren. I sak är ärendet oerhört illa skött.

Herr talman! Inför denna fullsatta kammare kommer jag att ta upp frågor som egentligen regeringen mer än någon annan skulle lyssna på! Men de sitter väl på Rosenbad vid lunchbordet med högtalarna påkopplade. Detta handlar om regeringsfrågor. I går var regeringen här, och det diskuterades en kompletteringsproposition. Då kompletterade man de frågetecken som fanns förut med några frågetecken till. Det var i och för sig intressant. Det vi skall tala om i dag är ett par saker som kommer att behandlas strax efter mitt anförande. Det handlar om konsekvenserna av regeringens agerande och Riksbankens handlande m.m. Det gäller konsekvensanalyser och annat som är viktigt. Herr talman! Jag vill understryka att regeringen har en verkställande roll. Vi är lagstiftande och granskande i denna riksdag, men det är regeringen som skall verkställa. När den verkställer är det väldigt viktigt att den gör det på rätt sätt, och det sker inte alltid. Ibland är det så klantigt att man tar sig för pannan. Vi har exempel på det just i dag på denna punkt. Man har tittat på Byggnadsstyrelsens omorganisation, privatisering eller vad man nu vill kalla det. När man tittar i Riksrevisionsverkets rapport ser man sådana här grejer: avgörande brister i beslutsunderlag, omotiverade förändringar av attestordningar, utbetalning på så bristfällig information är anmärkningsvärd. Så fortsätter det: anmärkningsvärd avsaknad av planer, bristfällig kontroll, maskiner och inventarier har slumpats bort till kompisar i nybildade bolag, relativt stora förmåner till bolagsbildarna, stora budgetöverskridanden, osv. Sedan kommer ett verkligt understatement i Riksrevisionsverkets rekommendationer. Där står: ''Problemen och misstagen är dock av sådan karaktär att det nämnda förslaget till riktlinjer bara delvis undanröjer dem. Det kan därför finnas motiv, enligt RRVs bedömning, att regeringen också överväger möjligheterna att finna en handläggningsordning inom regeringskansliet och mellan regeringen och berörda myndigheter som bättre säkrar kvaliteten i processerna.'' Det kan man verkligen säga. Detta är otroligt! Jag gjorde några noteringar från den diskussion vi hade i finansutskottet om detta. Jag kan läsa upp några rader. Jag skriver för mitt eget minnes skull. Det kan vara bra ibland, så att man kommer ihåg sådana här otroliga saker. Privatiseringen eller bolagiseringen av kungliga Byggnadsstyrelsen var ett fullständigt fiasko. Man knöt till sig allt tänkbart folk, tog alla tänkbara erfarenheter och körde alltihop åt pepparn. Sedan hoppade det in några revisorer från Öhrlings och lyckades rädda alltihop. Att man lyckades med det hade alltså ingenting att göra med regeringens handhavande eller myndigheternas handhavande -- det var så klantigt att det var ett fullständigt världsrekord i klantighet. Justitiekanslern är inkopplad, men det enda man inte är riktigt på det klara med är vilka som var skurkar eller hur många skurkar det var fråga om. Hade det här ägt rum i ett annat land, exempelvis i Amerika, där man i flera månader kan hålla på att debattera Whitewater -- för att inte tala om Watergate -- skulle man gå på något alldeles otroligt i den här frågan. Om det i Sverige fanns några levande journalister som sysslade med annat än att dricka kaffe och i stället höll på med undersökande journalistik, skulle också de ställa frågan: Vad hände egentligen i samband med omdaningen av Byggnadsstyrelsen? Vad som har hänt är fullständigt fantastiskt! Jag har förut frågat hur dum man får vara i politiken utan att bestraffas, och jag vet nu att dumhet icke är straffbart i den här hanteringen. Det är i alla fall märkligt att frågan om Byggnadsstyrelsens organisation också har paralleller på många andra ställen. De ledamöter från finansutskottet som är här nu kommer i håg att Ny demokrati vid behandlingen av det här ärendet talade om en 20-procentig rationaliseringspotential, vi sade att alla statliga verk borde rationaliseras med 20 %. Vi hade då sett hela det här klanteriet, en revisor hade berättat att det gick att plocka in 30 eller 40 %, och vi föreslog då en rationalisering på 20 %. Utskottet sade då: Nej, nej, absolut inte! Det går inte. Vi avstyrker. Så kan det gå till. Herr talman! Jag vill påpeka följande: Det var väldigt nära att skattebetalarna i Sverige fick betala flera hundra miljoner kronor av ren klumpighet, klantighet och snudd på kriminalitet i den här handläggningen. Det här är givetvis en fråga som regeringen skall stå till svars för. Av den anledningen anslöt vi oss också till önskemålet att högsta regeringsinstans, i det här fallet finansministern, själv skall komma till riksdagen och redogöra för frågan. Det är ändå regeringen som har det verkställande ansvaret för det som sker i Sverige.

Herr talman! Det här betänkandet är i huvudsak enigt, men på en punkt kom det under utskottsbehandlingen att bli en diskussion om ordval. Vi ser inte alls olika på det som hände i samband med Byggnadsstyrelsens privatisering och bolagisering. Allt material som hittills föreligger tyder på att ett antal helt oacceptabla händelser inträffade. I beskrivningen av det olyckliga som då skedde har jag egentligen ingen annan åsikt än den som t.ex. Ian Wachtmeister har givit uttryck för. Det som sedan har skett tycker jag ändå visar att systemet har fungerat ganska väl. Oegentligheterna -- av allt att döma är det fråga om oegentligheter -- har upptäckts, Riksrevisionsverket har beskrivit dem i en rapport, och frågan har överlämnats till justitiekanslern, som överväger huruvida den skall lämnas till åklagare och bli föremål för domstolsprövning. Den som var tillförordnad generaldirektör vid det här tillfället har inte längre den befattningen. På samma sätt som Ian Wachtmeister har lämnat sin befattning på grund av intern kritik, har den dåvarande tillförordnade generaldirektören lämnat befattningen. Kontrollsystemen har alltså fungerat. Regeringen har också följt frågan mycket noga och gjort det som på regeringen ankommer. I de borgerliga partierna menar vi därför att det inte finns någon anledning att i betänkandetexten ens antyda att regeringen har något ansvar för det som har skett. Vi är naturligtvis också mycket angelägna om att det ordentligt redovisas vad som har förevarit i denna fråga. Vi har ju också fått löfte om att en sådan redovisning kommer att lämnas, och jag är övertygad om att den kommer att vara skriftlig. Åsiktsskillnaderna oss emellan är alltså inte stora. Jag är något tveksam om huruvida utskottsmajoriteten önskar att riksdagen skall ställa sig bakom de skrivningar man har gjort på den här punkten. I den mån det föreligger något yrkande om att riksdagen skall ställa sig bakom majoritetstexten, vill jag yrka bifall till den reservation som finns, så att riksdagen i så fall ställer sig bakom den text som finns angiven i reservationen.

Herr talman! Det var en med hänsyn till ärendets karaktär ganska snygg och konsekvent reträtt som Lars Leijonborg här uppvisade. Jag skall inte pressa honom på varför, eftersom vi bägge är nästan pinsamt medvetna om att ärendet är otroligt illa skött. Vad som förvånar mig är att de borgerliga ledamöterna i utskottet nu tar upp den begäran som man tidigare försökte mörklägga. I reservationen till betänkandet skriver man: ''Utskottet har på denna punkt begärt en komplettering av redovisningen vad gäller regeringens roll i avvecklingsprocessen.'' Det var precis detta som vi socialdemokrater önskade att utskottet skulle gå in med en begäran om men som då avvisades. Jag skall inte pressa Lars Leijonborg på motiven till detta. Jag bara hoppas att den öppna redovisning som Lars Leijonborg har talat om skall komma till stånd också kommer till stånd. Det är här nämligen inte bara fråga om en skillnad i ordvalet, utan denna fråga har en substans som gör att det finns anledning att titta litet närmare på den. Om det råder någon oklarhet om vad jag vill yrka bifall till, skall jag be att få göra det alldeles tydligt och klart: Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Det framgår nu av Per Olof Håkanssons inlägg att det egentligen inte föreligger någon åsiktsskillnad oss emellan. Hade vi under utskottsbehandlingen ägnat denna fråga något längre tid, hade vår reservation förmodligen kunnat undvikas. Både Per Olof Håkansson och jag -- och också alla andra i utskottet, tror jag -- är av den meningen att det som skedde i samband med avvecklingen av Byggnadsstyrelsens egen-regi-verksamhet var mycket olyckligt. Jag förmodar att den fortsatta processen kommer att visa att det som Riksrevisionsverket har fått fram är korrekt, och i så fall är detta naturligtvis en skandal, som har kostat statsverket åtskilliga miljoner. Detta är inte acceptabelt. Finansutskottet är enigt om att denna affär ordentligt måste redas ut och att de som är ansvariga också måste få bära sitt ansvar. Jag menar att regeringens roll i detta har varit exakt den som regeringens roll skall vara. Regeringen har gjort det som på den ankommer och ingripit på det sätt den skall ingripa. Jag är övertygad om att det också kommer att framgå av den ytterligare redovisningen. Vi är alltså helt överens om att vi nu skall ta del av den redovisning som vi kommer att få från regeringen.
Herr talman! Det är utmärkt att vi är överens om vad för material som vi kommer att få fram. Men det som Lars Leijonborg betecknar som en olycka var ju ändå den votering i finansutskottet då utskottet med hjälp av ordförandens utslagsröst avvisade en begäran om att få in dessa kompletterande upplysningar, upplysningar som vi nu uppenbarligen är ense om att vi skall få fram. Det kan inte tolkas på något annat sätt än att man i utskottet då gjorde ett försök att mörklägga och att man nu har upptäckt att detta mörkläggningsförsök inte var hållbart. Vi är uppenbarligen ändå helt ense om att det i vår kommer fram ett material, ett material som vi självfallet får studera och dra slutsatser av.
Herr talman! Vår uppfattning är att vi, när vi nu här i landet har fått en sådan utomordentlig regering och en sådan utomordentlig finansminister, inte i onödan, när grund för detta helt saknas, skall antyda att den regeringen och den finansministern har ansvar för något som de inte har ansvaret för. Den antydan som utskottsmajoriteten ville lägga in i sitt yttrande reagerade vi emot, och det är det vi har markerat i vår reservation. I övrigt är vi helt överens.
Herr talman! Jag förstår att det måste vara ett utslag av s.k. folkpartihumor, vilket är en mycket svårdefinierbar företeelse i det politiska Sverige, när herr Leijonborg jämför mig med den klantiga generaldirektören som vi blev av med så småningom. Jag vill påminna herr Leijonborg om att jag lämnade min partiledarpost frivilligt och med mycket gott samvete. Jag brukar säga ibland att det kan vara bra att föregå med gott exempel. Jag tycker att det finns många här inne som skulle kunna lämna in eftersom de har varit med för länge. I sakfrågan tycker jag att det viktiga är att Lars Leijonborgs partikamrat Wibble, finansministern, med sällskap på Rosenbad måste förstå, reagera och respektera den reaktion som kommer från riksdagen och finansutskottet. Man har förfarit på ett uppseendeväckande klantigt sätt inom det verksamhetsområde som är regeringens ansvar. Jag är rädd för att detta bara blir en krusning på ytan. Det spelar väl ingen roll. Slutet gott, allting gott. Vi förlorade inte ett par hundra miljoner. Tack vare att revisorerna var duktiga kunde det hållas ner. Men jag tycker att det är precis lika allvarligt i alla fall. Det är en stor och viktig principfråga -- det är därför jag har ställt upp i den här debatten -- att riksdagen håller tummen på ögat på regeringen när den inte sköter sin verkställande roll.
Herr talman! Jag beklagar på sätt och vis att finansutskottet blev oenigt på den här punkten. Jag håller med Ian Wachtmeister om att det är oerhört viktigt att riksdagen i utövandet av sin kontrollmakt markerar att regeringen har vissa skyldigheter gentemot riksdagen. Riksdagen har som sådan anledning att påminna om det. Det påpekas ganska ofta här i kammaren att vi inte har ministerstyre här i landet. Det hindrar ministrarna från att gripa in och göra en massa fina saker som riksdagsmän brukar vilja att de skall åstadkomma. Den omvända effekten av att vi inte har ministerstyre är ju att ministrar inte heller kan ställas till ansvar för detaljer som går snett i ämbetsverkens verksamhet. Regeringen har ett tydligt ansvar att utfärda instruktioner för verken och på annat sätt följa verkens verksamhet. Men de felsteg som av allt att döma har skett i samband med avvecklingen av Byggnadsstyrelsens egenregiverksamhet faller inte på regeringen eller något departement att lägga sig i. Däremot skall man naturligtvis reagera i samma ögonblick det står klart att felaktigheter har begåtts. Enligt min bedömning har man reagerat med all den skyndsamhet och kraft som har varit möjlig. Jag är övertygad om att det kommer att framgå ännu tydligare när vi får kompletterande material.

Herr talman! Lars Leijonborgs näst sista inlägg gjorde mig något konfunderad. Där sade han i klartext att det socialdemokraterna och majoriteten efterfrågar, nämligen vad regeringen och finansministern har gjort, vill han inte vara med på. Däremot vill han ha in upplysningar. Då tillåter jag mig att fundera litet. Det är bra om Lars Leijonborg har svar på den fråga jag ställer. Vad är det för typ av upplysningar som Lars Leijonborg förväntar sig som svar på den fråga som också finns redovisad i reservationen? Det är uppenbarligen så att det är regeringens handlande som vi är intresserade av. Frågan har handlagts i Finansdepartementet. Jag tycker inte att det är så märkvärdigt att skriva att utskottet är av den bestämda uppfattningen att regeringens och främst finansministerns roll i den avveckling som genomfördes under sommaren och början av hösten 1993 klart skall redovisas. Om vi är ense om att det är den redovisningen vi skall ha, Lars Leijonborg, är det bra. Är vi inte ense om detta skulle det vara utmärkt om Lars Leijonborg upplyste kammaren om vad det är för redovisning som har beställts i reservationen.
Herr talman! Jag tror att det är svårt att dra ut på den här debatten så förfärligt mycket längre med den åsiktsskillnad som föreligger. De flesta debatter som förs här i kammaren gäller ju betydligt större åsiktsskillnader. Vi är överens om att riksdagen har ett ansvar att bevaka regeringens handläggning av olika frågor och att regeringen gör det regeringen skall göra. I detta sammanhang har utskottet bett att få en komplettering när det gäller den här affären vad avser regeringens befattning med den. Vi har också fått löfte om att få en sådan redovisning. Det framgår både av majoritetens och reservanternas text att en sådan kompletterande redovisning kommer att komma. Jag vet inte exakt vilka upplysningar vi får. I så fall hade vi inte behövt be om dem. Men jag är övertygad om att vi kommer att få veta exakt vad regeringen har gjort i den frågan. Jag är också tills vidare övertygad om att det kommer att visa att regeringen har handlagt frågan korrekt. Det finns ingenting som tyder på att man inte skulle ha handlagt den korrekt. Det är därför som vi reagerade en aning mot ordvalet i majoritetstexten.

Herr talman! Den 19 november 1992 beslöt riksbanksfullmäktige att den svenska kronan skulle flyta fritt. Beslutet kom efter en kaotisk höst med återkommande räntechocker. Med en druckens envishet höll riksbanksfullmäktige fast vid växelkursen medan valutorna föll som käglor i Europa. Det var ett ganska stort misstag som begicks. Vi i Ny demokrati ville inte ge Riksbanken ansvarsfrihet för 1992. Man kan lugnt säga att det är ovanligt att så sker. Konsekvenserna kunde överblickas under 1993. Fullmäktiges förvaltningsberättelse innehåller, förutom resultat och balansräkning, en hel del kommentarer kring penning och valutapolitiken. Men effekterna för samhällsekonomin och bedömningar av vad det kostade staten att falla med flaggan i topp saknas. Jag tycker att det är ganska allvarligt. Det finns olika uppgifter om hur mycket det här har kostat. Det är svårt att beräkna, men 30--40 miljarder borde inte vara någon överdriven uppskattning. Det är alltså inte småpotatis som vi talar om. Frågan borde därför ha fått den dignitet som den förtjänar. Riksbanksfullmäktige borde ha rannsakat sig och lyft upp frågan i ljuset.

Herr talman! I finansutskottets betänkande nr 15 behandlas anslagen till Statistiska centralbyråns verksamhet för det kommande budgetåret. I och med dessa förslag fullföljs den förändrade ansvarsfördelningen för den statliga statistiken som riksdagen beslutade om förra året. Vi socialdemokrater anförde då i en reservation till det betänkandet vår tveksamhet inför det sätt på vilket denna förändring skulle genomföras. Motiven för förändringarna var enligt regeringen att effektivisera statistikproduktionen och öka användarnas inflytande över vilken statistik som skall produceras. Dessa målsättningar kan vi i och för sig mycket väl instämma i, och vi gjorde det också förra gången som denna fråga debatterades. Men vår reservation den gången baserades på vad vi uppfattade som en felaktig tidsföljd för genomförandet och dessutom de inte helt utredda juridiska konsekvenserna av ett ändrat huvudmannaskap. Vi vidhåller härvidlag vår uppfattning om att denna förändring borde ha genomförts i ett långsammare tempo och först efter att integritetsskyddsutredningen avlämnat sitt slutbetänkande. Vi har dock inte på denna punkt reserverat oss den här gången utan nöjer oss med att i ett särskilt yttrande framhålla detta. Vår reservation nr 1 till detta betänkande, som jag härmed yrkar bifall till, tar upp statistiken ur jämställdhetsperspektivet. I ett modernt och komplext samhälle som vårt är statistiken av avgörande betydelse för möjligheten att skapa sig en helhetsbild av utvecklingen i samhället, såväl i detalj som i dess helhet. Att så är fallet styrks av att flertalet av remissinstanserna som yttrat sig över förslaget till förändrad ansvarsfördelning för den statliga statistiken just framhållit vikten av en statistik som är objektiv, lättillgänglig och presenterad på ett sätt som gör det möjligt även för gemene man att ta del av densamma. Vid behandlingen av det här betänkandet i utskottet uppvaktades vi också av företrädare för SCB:s vetenskapliga råd, som i sin framställning underströk vikten av vad jag nyss har sagt. Vi kan också konstatera att i dessa bedömningar råder det inte några skiljaktiga meningar mellan majoritet och opposition. Däremot skiljer vi oss som sagt något i synen på hur den nödvändiga statistiken skall produceras. Vi socialdemokrater har i motion A40 yrkat på att ytterligare 1 miljon kronor skulle ställas till SCB:s förfogande för att SCB därigenom skulle få möjlighet att på ett bättre sätt ta fram statistik som belyser de könsmässiga skillnader som finns inom samhällets olika sektorer. Framför allt är detta av stor vikt vad gäller förhållandena på arbetsmarknaden, där vi vet att utvecklingen under senare tid inte stärkt jämställdheten utan snarare gått åt motsatt håll. Jag tänker då närmast på lönestatistik och sådant. Herr talman! Med de här orden vill jag återigen yrka bifall till vår reservation 1 och även till reservation 4 i förekommande fall.

Herr talman! Jag skall kort sammanfatta de viktigaste delarna i den kritik som riktats mot den pågående omläggningen av ansvarsfördelningen för den statliga statistiken. För det första har den s.k. genomförandekommittén inte visat ett tillräckligt intresse att göra de konsekvensutredningar som regeringens direktiv förutsatte. Det som behöver granskas är särskilt vad överföringen av ansvaret till myndigheterna får för följder när det gäller statistikens objektivitet och självständighet samt när det gäller allmänhetens tillgång till fri och obunden information. Jag tycker att vi i dagarna fått en utmärkt illustration till behovet av en trovärdig statistikproduktion. I en bilaga till kompletteringspropositionen analyserar Finansdepartementet inkomstfördelningens förändringar under de borgerliga regeringsåren, på basis av en beräkningsmodell som tidigare utarbetats inom SCB. Deras slutsats är att inkomstfördelningen blivit jämnare åren 1991-- Samtidigt har den socialdemokratiska riksdagsgruppen beställt en motsvarande fördelningsstudie -- ''Ökade klyftor med regeringens politik'', heter den -- som är utarbetad av SCB och som visar rakt motsatt resultat. Det här är en bra illustration till att vi behöver en statlig statistikproduktion med hög integritet. Det visar också att vi behöver en ny låginkomstutredning med bred sammansättning och med tillgång till oberoende expertis. Jag yrkar som i min meningsyttring bifall till de motioner som kräver det här. För det andra, för att återvända till kritiken mot genomförandet av omläggningen av ansvaret för statistiken, finns det en inbyggd konflikt i och med att Statistiska centralbyrån skall utveckla den grundläggande metodiken och vara konsult åt de myndigheter som man samtidigt skall konkurrera med om produktionsuppdragen. En beställande myndighet kan exempelvis hota med att reducera uppdragen till Statistiska centralbyrån, om den utsätts för kritik. För det tredje har det riktats kritik mot att flytta ut statistikproduktionen från SCB på sådana områden där flera myndigheter är inblandade och där en samlad överblick är nödvändig. Det gäller hälsoområdet, och det gäller kanske allra främst miljöområdet. När det gäller miljön har myndigheterna själva, alltså Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, ifrågasatt behovet av en utflyttning. Vi har ju här i riksdagen varit eniga om att vi skall ha försök att räkna på bruttonationalprodukten, skaffa oss en ''grön'' bruttonationalprodukt. Det betyder att vi måste ha en samordning mellan miljöstatistiken och nationalräkenskaperna. Också det här är ett mycket starkt argument för att de olika områdena av statistiken förs samman under en ansvarighet och då naturligen Statistiska centralbyrån. Jag har också i min meningsyttring stött en intressant motion från två kds:are som handlar om behovet av att utveckla ett totalprisindex. Jag har därutöver också stött en motion av Anders Svärd och Karl-Erik Persson som gäller utlokalisering av Jag yrkar alltså bifall till min meningsyttring.

Herr talman! Det är glädjande att konstatera att den omläggning av statistikproduktionen som har skett nu har en bred enighet i uppställningen i riksdagen. Den s.k. beställarmodellen med delegerat ansvar till myndigheterna omfattas nu av de allra flesta som ett bra sätt att sköta statistikproduktionen på. För min del är jag rätt övertygad om att detta kommer att leda till en bra statistikproduktion, när väl övergångsproblemen är lösta. Självfallet blir det alltid övergångsproblem. Varje gång man stuvar om i den statliga sektorn, upptäcker myndigheter att ansvaret har flyttats, att man kanske har fått ett ansvar för något som man inte tidigare har haft ansvar för, och då vill man gärna tillbaka till det gamla. Johan Lönnroth tar upp detta fenomen när det gäller miljöstatistiken. Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen skulle inte kunna enas om vilka krav som skall ställas och vilka uppgifter som skall tas fram. Jag är relativt övertygad om att om de väl ges ansvaret kommer de också i sinom tid att hitta metoderna. Johan Lönnroth riktar tämligen besk kritik mot själva genomförandet och säger att genomförandekommittén inte har ägnat detta problem tillräcklig uppmärksamhet. Det är allvarligt. Jag kan inte kommentera det i detalj eftersom jag inte känner igen uppgifterna. Men jag förutsätter att regeringen, som har ansvaret, ser till att genomförandekommittén fullgör sin uppgift och att den statistikproduktion som vi alla är beroende av sker på bästa sätt. Alf Egnerfors har det inte så lätt i den socialdemokratiska debatten. Att försöka skapa stor jämställdhetsdebatt utifrån ett statistikanslag kan inte vara någon stimulerande uppgift. Att en miljon mer eller mindre till Statistiska centralbyråns jämlikhetsstatistik skulle förändra relationerna i Sverige på något avgörande sätt finner jag vara ganska otroligt. I den allmänna debatten har socialdemokraternas ekonomiske talesman Göran Persson ständigt lovat hårdhänta reduceringar av olika budgetposter. Konkret kan vi konstatera att hela våren har varit en enda lång räcka av olika plusyrkanden i både utskottet och kammaren. Yrkandet på 1 miljon extra till SCB är det sista i raden. Tanke och handling stämmer inte överens alla gånger. Dan Eriksson i Stockholm vinner en poäng genom att stödja en motion om generationsräkenskaper som har väckts av moderaten Fredrik Reinfeldt. Det som Fredrik Reinfeldt tar upp är naturligtvis ett angeläget problem, men lösningen ligger kanske inte riktigt på Statistiska centralbyrån. Jag tror att den som följer tidningsdebatten och läser ekonomiska artiklar blir väldigt väl informerad om både generationsskulden och statsskuldens inverkan på kommande generationer. Det hjälper nog inte att man ger ett uppdrag till Statistiska centralbyrån. Det varken förändrar eller förbättrar situationen. Däremot är det angeläget att frågan faktiskt tas upp och debatteras. Slutligen vill jag säga något om Johan Lönnroths yrkande om lokaliseringen till Örebro. Motionen har behandlats och avslagits i utskottet. Huvuddelen av Statistiska centralbyråns personal är lokaliserad till Örebro. Med tanke på den verksamhet man bedriver och den nya teknik som kommer -- jag tänker på elektroniska motorvägar och möjlighet till fjärrarbete -- kan jag säga att det är få verksamheter som så väl lämpar sig för att lokaliseras till t.ex. Örebro som Statistiska centralbyråns. Jag förutsätter att man också i fortsättningen tar vara på de möjligheter som ges i detta sammanhang. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer och meningsyttringar.

Herr talman! Det är självfallet angeläget att man gör sådana analyser, men jag tror inte att Statistiska centralbyrån är rätta instansen att göra det. Det ligger snarast på departementsnivå. Låt mig också säga att Dan Eriksson i Stockholm och nydemokraterna själva verksamt har bidragit till att skapa denna situation. Det är få av de utgifter som har föreslagits i kammaren under våren som nydemokraterna inte har stött. Varje vecka har vi kunnat räkna ut att budgeten har försämrats med ett antal 100 miljoner eller i alla fall tiotals miljoner på grund av nydemokratiska insatser. Dan Eriksson är icke utan skuld i detta sammanhang.

Herr talman! Jag vill bara säga till Tom Heyman att det inte var min egen beska kritik jag förde fram. Jag refererade den kritik som Jan Hoem presenterade för utskottet. Han har stöd i denna kritik av ett stort antal kolleger bland de professionella statistikerna. Jag tolkade Tom Heyman så, att han tänker följa upp den beska kritiken och se till att regeringen undersöker om det ligger någonting i den. Det var positivt. Man gav andra direktiv till genomförandekommittén. Både Tom Heyman och jag är göteborgare. Vi känner till det oerhört starka sug mot Stockholm som gäller all verksamhet -- inte minst statlig. Jag tror att det är bra att man på alla möjliga sätt markerar att det är rimligt att hela verksamheten flyttas till Örebro. Jag tolkar också på denna punkt Tom Heyman positivt. Det han sade om den nya datateknologin osv. möjliggör en mer fullständig utflyttning av verksamheten till Örebro.

Herr talman! Jag har ingen annan uppfattning om lokaliseringen till Örebro än den som det ges uttryck för i betänkandet. I dag uppfyller man de krav som tidigare har ställts, dvs. att merparten av de anställda skall vara anställda i Örebro. Det ankommer på SCB att verka för att produktionen samlas på ett ställe. Man har på SCB i stor utsträckning själv fört fram uppfattningen att det vore bra för den egna verksamheten om det skedde en samlokalisering, och då gärna till När det gäller kritiken mot genomförandekommittén kan man konstatera att det alltid finns kritik mot det sätt på vilket en förändring genomförs, oavsett om verksamheten är statlig eller privat. Man måste också låta den nya organisationen verka. Man måste låta problemen sätta sig, och man måste låta folk få arbeta med problemlösningarna och själva komma till rätta med en del av svårigheterna innan man ingriper från centralt håll. Om man gör det vänjer man folk vid att inte ta eget ansvar för verksamheten.

Herr talman! Jag får först tacka Tom Heyman för hans omsorg om mitt välbefinnande. Jag kunde när jag läste protokollet från det förra tillfälle när vi diskuterade statistiken notera att han även då hyste omsorg om mitt välbefinnande. När det gäller ekonomin hade vi redan i den kalkyl som gjordes i vårt budgetalternativ i början av året räknat in den aktuella miljonen. Det finns också möjligheter för regeringen att låta SCB omdisponera överskottet på uppdragsverksamheten till den egna verksamheten, så att SCB skulle kunna komplettera statistiken i enlighet med vårt önskemål. Jag kan också hålla med Tom Heyman om att vi under resten av året kanske inte kommer att diskutera statistiken särskilt mycket mera än vad vi nu har gjort här i kammaren.

Herr talman! Bakom den något torra rubriken ''Vissa strukturfrågor inom offentlig sektor'' döljer sig något som är mycket viktigt för medborgarna och som är mycket allvarligt för det svenska samhället, nämligen det mycket omfattande systemskifte som regeringen är i färd med att genomföra. Man har dessutom mycket bråttom med detta systemskifte. Det verkar som om det skall hinnas med så mycket som möjligt på detta område, oavsett vilket pris som man får betala för att få det genomfört. Det är möjligt att man redan har insett att svenska folket egentligen inte är så särskilt intresserat av detta. Man vill då skynda sig så mycket som möjligt, eftersom man förstår att folkviljan efter valet kanske kommer att slå igenom på ett annat sätt. Man rusar här i väg och gör den ena tokigheten efter den andra. Det handlar om allt från att sälja ut statliga företag och naturtillgångar på ett sätt som väcker anstöt för alla som har något begrepp om hur förmögenheter borde åstadkommas i vårt land. Det handlar om bilprovning, skolpeng, barnomsorgspeng, privatisering av stora delar av hälso och sjukvården osv. Listan skulle kunna göras mycket lång. Det som tas upp i detta betänkande är det allvarliga förhållandet att man i många fall gör detta utan att före besluten över huvud taget fundera över vilka konsekvenser de får. Man funderar t.ex. inte på om servicen blir sämre i glesbygden eller om det leder till en ökad segregation. När man överkompenserar privata skolor och i stället tvingar kommunerna att skära ned på resurserna till den allmänna skolan drar man inte den slutsatsen att detta leder till att många av de barn och ungdomar som har det största behovet av hjälpinsatser drabbas av stödminskningar. Man ser inte att det här leder till ökade skillnader och orättvisor i samhället. Det beror på att man inte i förväg har analyserat konsekvenserna. Man har inte frågat sig vilka transaktionskostnader som denna enorma systemförändring medför och vilka konsekvenser för kvaliteten på de berörda verksamheterna som förändringarna får. Hur går det med det demokratiska inflytandet? Vilka blir fördelningseffekterna, och hur går det med rättssäkerheten? Man har i många fall inga system för vare sig kvalitetssäkring eller uppföljning och utvärdering. Ännu mindre har man i förväg analyserat vilka konsekvenserna skulle bli. Vi tycker att detta är utomordentligt allvarligt. Regeringen har, som jag sade inledningsvis, inte särskilt stort stöd för detta inom det svenska folket. Statistiska centralbyrån, som vi just talade om, gjorde för inte så länge sedan en redovisning av en enkät där man frågade svenska folket hur man ser på privatiseringarna. Det visade sig att en överväldigande majoritet av Sveriges folk inte alls vill ha denna utveckling. 80 % anser att sjukhus och skolor i huvudsak skall drivas i offentlig regi. Bara 8 % anser att sjukhusen bör drivas i privat regi. Ännu färre, 6 %, vill att skolorna skall drivas i privat regi. Man har på grund av de ideologiska skygglappar som man har haft gått fram med brådska och slarv under de senaste tre åren. Det nyliberala systemskiftet har varit ett slags överordnad ideologi för regeringen. Men folk är inte dummare än att man har märkt att det inte riktigt stämmer. Det visar sig därför också att tilltron till de privata lösningarna har gått ned kraftigt under de senaste åren. För tre år sedan trodde 48 % av svenskarna att de själva skulle få bättre vård på ett privat sjukhus än på ett offentligt. I dag är den siffran mer än halverad. Regeringen och riksdagsmajoriteten blandar ihop två saker, nämligen privatisering och valfrihet. För oss socialdemokrater, som är ganska pragmatiskt lagda, ofta med erfarenheter från kommuner och landsting, och som tillhör ett parti som varit vant att arbeta med och förändra verkligheten, är det mycket viktigt att påpeka att denna sammanblandning är farlig. Valfrihet är bra, och en sådan skall vi försöka åstadkomma, men att utgå från att det målet uppnås bara genom privatiseringar är däremot ett slags närmast religiös föreställning. Det finns inget stöd för att en sådan uppfattning överensstämmer med verkligheten. Vi framhåller i de båda reservationer som vi har fogat vid detta betänkande för det första att det är rimligt att begära att regeringen tänker efter före och analyserar, funderar över och försöker förutse konsekvenserna av vad man gör. Det är rimligt att också vi i riksdagen får ta del av ett sådant analysarbete innan vi skall ta ställning till de olika förslag som kommer i en strid ström. För det andra är det rimligt att hela det experiment som nu har pågått i tre år verkligen utvärderas ordentligt. Vi vill därför att det skall genomföras ett brett forsknings och utredningsarbete just i syfte att analysera konsekvenser av det systemskifte som nu pågår. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till alla moment i finansutskottets hemställan i betänkande FiU16. Det har redan sagts att det i många avseenden är väsentliga frågor som behandlas i detta betänkande. Det beror inte på att vi har att ta ställning till ett antal motionsyrkanden -- de är marginella i sammanhanget -- utan därför att utgångspunkten för utskottets skrivning är den redovisning som regeringen ger i finansplanen av omprövning och förnyelse av den offentliga sektorn. Det är en viktig redovisning som här görs, en redovisning som beställts av riksdagen. Det väsentliga är också att resultat av det förändringsarbete som pågår i den offentliga sektorn nu mycket tydligt börjar uppvisas. Jag återkommer snart till det. Låt mig först säga något mer principiellt om den fortsatta utvecklingen av formerna för riksdagens och regeringens styrning av den offentliga sektorn. I finansplanen anges det att under de senaste åren har ett större intresse ägnats åt just verksamhetens resultat. Ordet resultatstyrning har i vissa avseenden blivit ett modeord även här. För egen del vill jag betona hur viktigt det är att inte fokusera en enda del i en planeringsprocess som bör utgöra en helhet. Det är alltid viktigt att först klarlägga själva syftet med verksamheten, exempelvis vad den finns till för, om den har ett fortsatt berättigande osv. När man bestämt sig beträffande verksamheten, bör tydliga uppföljningsbara mål sättas upp. Utifrån de målen är det viktigt att undersöka vilka aktiviteter som skall utföras för att nå dessa mål och om det möjligen finns enklare, effektivare och billigare sätt att nå målen på. Uppnådda resultat skall sedan självfallet följas upp mot målen; det är en väsentlig del. Men här handlar det kanske inte i första hand om en uppföljning och utvärdering av resultaten i efterhand -- det är något som i så fall sker om resultaten inte längre kan påverkas. Ett ändamålsenligt verktyg för regering och riksdag är att säkerställa att önskade resultat verkligen uppnås och att processen innehåller en tidig och verkningsfull rapportering av avvikelser mot uppsatta mål, så att åtgärder kan vidtas som korrigerar kursen, om man ser att de uppsatta målen verkar vara i fara. Att i efterhand granska och följa upp, när resultaten redan blivit andra än de önskade, är inte till fyllest. Rapportering, återkoppling, till departement och riksdag om avvikelser från den av riksdagen angivna kursen måste vara något som är lika betydelsefullt som något annat i den process som styr den statliga verksamheten. Det kunde vara intressant att fundera över hur ofta vi här i detta hus får delårsrapporter från statliga myndigheter och statlig verksamhet i relation till hur ofta vi ser delårsrapporter från de börsnoterade företagen. Med denna förändrade styrmodell förutsätts det självfallet att inte minst riksdagen blir betydligt bättre på att sätta upp mål för de statliga verksamheterna, så att de också bättre kan följas upp på det kontinuerliga sätt som torde vara en förutsättning för en allt effektivare offentlig verksamhet. Det är glädjande att många kliv på detta område tas, inte minst när vi så småningom skall sätta Riksdagsutredningens olika förslag i praktisk handling. Herr talman! Jag övergår nu till det som jag måhända förväntades tala om i anslutning till detta ärende. Jag vill fastslå att en tidigare ogynnsam produktivitetsutveckling för den offentliga sektorn nu tycks vara bruten. Efter 30 år av i huvudsak fallande produktivitet visar det sig att vi nu har ökande produktivitet i den offentliga sektorn för i stort sett all verksamhet. Den rapport som ESO, Expertgruppen för studier av offentlig verksamhet, presenterade förra veckan visade nämligen på detta. Från 1960, när man började följa detta, fram till 1990 var produktiviteten fallande. Från 1990 är produktiviteten ökande. I utskottet hade vi tidigare inte tillgång till denna rapport. Men vi har kunnat konstatera att Kommunförbundet säger detsamma beträffande den kommunala verksamheten, dvs. en mycket kraftig produktivitetshöjning under de senaste två åren. Landstingsförbundet har i sina skrivelser påtalat exakt samma tendens. Det innebär för t.ex. den kommunala sektorn att när den kommunala volymen mätt i pengar med fasta priser nu för första gången på länge sjunkit -- av finansplanen kan vi se att det är en konsumtionsminskning av den kommunala sektorn -- har serviceutbudet, dvs. de tjänster som medborgarna får, snarast ökat påtagligt. Bättre tycker inte jag att effekterna av avreglering, av ökad entreprenadverksamhet, av privata initiativ, av förändrade styr och verksamhetsformer kan beskrivas än just att man nu får mer för pengarna. Utifrån den utgångspunkten ter det sig något patetiskt att höra Yvonne Sandberg-Fries tala om sin verklighetsbild. Yvonne Sandberg-Fries säger, precis som det framhålls i den socialdemokratiska reservationen, att detta förnyelsearbete sker med för stor brådska. Vad är egentligen innebörden av det hon säger? Produktiviteten har sjunkit i den offentliga sektorn under nästan 30 års tid. Plötsligt får vi till stånd en utveckling med stigande produktivitet. Det var verkligen i sista stund som den utvecklingen kom. Yvonne Sandberg-Fries säger ytterligare att tjänsteutbudet på exempelvis den kommunala sektorn, i ett läge med krympande resurser, skulle ha varit betydligt mindre än det nu kunnat bli genom den stigande produktiviteten, om man inte vidtagit dessa åtgärder utan låtit den tidigare utvecklingen ha sin gång. Jag tycker alltså att den redovisning som regeringen har givit i fråga om förnyelse och omprövning i offentlig sektor, ställd i det sammanhanget att man nu kan påvisa resultat, visar hur väsentligt det är att det här arbetet får fortsätta. Samtidigt är de funderingar som redovisas i motionerna, om fortsatt uppföljning och utvärdering av det som pågår, en självklarhet. Som företrädare för utskottet vill jag inte säga att det egentligen finns någon motsättning här, därför att det är klart att de önskemål som finns i motionerna skall villfaras. Men det pågår redan ett utvecklingsarbete, som vi kan se an med tillförsikt -- i likhet med rapporten från ESO -- eftersom det kommer att visa på positiva resultat.

Herr talman! Det var en riktig poäng i Yvonne Sandberg-Fries påpekande att den mycket kraftiga förbättringen av produktiviteten i staten har sina speciella skäl och att det är naturligt att sådana siffror kommer fram i en lågkonjunktur, när vissa statliga verksamheter får gå med högre fart. Däremot är ju situationen helt annorlunda beträffande kommuner och landsting. Det är nämligen så att man snarast skulle kunna befara att produktiviteten sjunker där i en lågkonjunktur. Man kan studera det och se att det har varit så tidigare. Vad som nu händer, och som ESO rapporterar om, är en produktivitetsförbättring i kommuner och landsting i början på 90-talet. Men de har ändå inte mätt senare delen av 1992 och 1993, då det finns tydliga tecken på att den produktivitetsförstärkningen har accelererat. Det innebär, Yvonne Sandberg-Fries, att om vi inte skulle ha fått den här förnyelsen inom den kommunala sektorn, som nu också genomsyrar en stor del av den offentliga sektorn i övrigt, hade det inneburit att medborgarna för samma summa pengar hade fått betydligt mindre tjänsteutbud. Nu skall vi vara tacksamma för att kommunerna har klarat den här omställningen och har kunnat ge medborgarna ett mycket gott tjänsteutbud, samtidigt som kakan har krympt. Därför är det fel av Socialdemokraterna att hävda att vi har gått för snabbt fram. Det var ju faktiskt mer eller mindre 30 år av socialdemokratisk tid som ledde till produktionsfallet. Därför var det bråttom, om det här skulle räddas.
Herr talman! Lennart Hedquist sade tidigare att mitt första inlägg var patetiskt. Jag måste få returnera det omdömet. Den verklighet som människor upplever ute i landet är faktiskt inte att allting inom vård och omsorg och den typen av tjänster som utförs inom den offentliga sektorn har blivit bättre. Vi upplever i stället en stark folklig vrede över den urgröpning och urholkning av den sociala tryggheten, inte minst bland de äldre, som har skett de senaste åren. Jag skulle än en gång vilja säga: Var försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser av ESO rapporten, även om man där har gjort försök att också mäta kvalitet. Kvalitet i vård och omsorg är nämligen någonting oerhört svårmätbart. Jag kan inte frigöra mig från tanken att detta faktum att vi inte får några analyser och genomtänkta förslag på det här området hänger samman med att det är en ideologisk vision som bär den här regeringen och att man därför väljer att bortse från verkligheten. I den bok av Göran Dahlgren som jag nämnde tidigare konstaterar han, att för varje steg vi går från ett rent budgetkontrollerat system, via köp-- sälj-system och statsunderstöd till privata tjänster, till ett rent marknadssystem inom t.ex. hälso och sjukvården, minskar kvaliteten och ökar kostnaderna. Detta måste man också ta till sig, om man är seriös. Göran Dahlgren skriver också att kraven på att tänka efter före måste vara speciellt höga vid förändringar inom hälso och sjukvården, därför att det kan bli för sent att gå tillbaka till en offentlig, budgetstyrd vård om man väntar med bedömningen av de positiva och negativa effekterna av konkurrens och ökat privat vårdutbud tills man har facit i hand. Det är alltså svårt att gå från denna privatiserade vård tillbaka till en bättre fungerande offentlig vård. Det kanske är det som är meningen med regeringens politik.
Herr talman! Om utvecklingen blir den som Yvonne Sandberg-Fries säger att Göran Dahlgren tror, med användande av vissa förändrade styrsystem, skulle det ju visa sig i form av fallande produktivitet, ökande kostnader och lägre kvalitet. I en kommande rapport ges exempel på vad som leder till en fallande produktivitet. Nu har vi fått en påtagligt stigande produktivitet i den offentliga sektorn, och det har många orsaker. En stor del av orsakssammanhanget är den valfrihetsrevolution som har initierats av regeringen och den avreglering som har skett av kommuner och landsting, som gör att de kan söka sig till nya, effektivare verksamhetsområden. Yvonne Sandberg-Fries säger att det finns ett folkligt missnöje med att man inte får tillräckligt med service på sina håll. Jag tror säkert att det är så. Men om produktiviteten hade fortsatt att falla på samma sätt som under den socialdemokratiska tiden, hade man bara kunnat producera ännu mindre service inom den givna ekonomiska ramen. Jag tror att medborgarna är väldigt tacksamma för den ökade produktivitet som har blivit följden av en förändrad politik i den offentliga sektorn.
Herr talman! Det förvånar mig att Lennart Hedquist inte över huvud taget vill diskutera de rent metodologiska problem som finns i de här sammanhangen. Det är så stora och allvarliga frågor som vi här diskuterar att man kanske även från den borgerliga sidan borde visa litet ödmjukhet, även om man är ideologiskt uppfylld av övertygelsen att privatisering är svaret på alla livets frågor. Det finns faktiskt problem med att mäta kvaliteter av olika slag i den offentliga vården, vare sig det handlar om barn, ungdomar eller äldre. Det tycker jag att även Lennart Hedquist borde kunna erkänna. Dessutom tycker jag inte att jag har fått något nöjaktigt svar på frågan varför vi inte får bättre underlag innan vi fattar beslut. Är det meningen att vi skall ställas inför fullbordat faktum och inte kunna reparera de skador som regeringens politik har orsakat eller vad är anledningen till att vi, som socialutskottet skriver, inte får tillräckligt underlag från regeringen för att kunna bedöma konsekvenserna av regeringens förslag?